Fru talman! Ulf Lönnqvist vill gärna framställa sig som miljövän, men då är det väl ändå ett märkligt argument att säga att vad som inte gjordes på 1970-talet nu skall vara en förevändning för senfärdighet på 1980-talet. Han talar här om den pressade tidsplanen, men det är faktiskt så, att tekniken i allra högsta grad är känd och använd. Ulf Lönnqvist säger att det är svårt för naturvårdsverket. Men det är väl samma sak här. Vi måste ändå komma ihåg vad som föreslås i princip, nämligen att det i Sverige införs bestämmelser som redan tillämpas i andra länder. Det kan ju inte ta åratal att läsa och studera vad man har gjort på annat håll för att få en tillämpning av det i Sverige. Sedan skulle jag också gärna vilja kommentera talet om att vi inte har tagit hårt på sakskälen, utan det skulle vara något slags nöje att driva miljökrav. I och för sig driver jag dem själv med stort nöje. Men här står faktiskt en stor del av svenska folket bakom de hårdare kraven. Det är centerpartiet, det är folkpartiet, det är stora delar av moderata samlingspartiet, det är sannolikt stora delar av det socialdemokratiska partiet, i första hand Kvinnoförbundet och Broderskapsrörelsen. Och häromdagen läste jag på ledarsidan i Aftonbladet, som ändå står socialdemokratin nära, att man beklagade att oppositionen denna gång inte lyckats få gehör för sina krav på tidigareläggning av denna miljöpolitiska åtgärd. Jag tror, Ulf Lönnqvist, att det är många som tycker som vi i mittenpartierna och som står kvar vid kravet att vi borde vidta dessa åtgärder tidigare.

Fru talman! Jag skulle vilja replikera på en del synpunkter som Ulf Lönnqvist framförde i sitt inlägg. Till att börja med tror jag inte att en tidigareläggning på något sätt hade varit omöjlig. En sådan hade varit fullt möjlig. Andra länders inställning i dessa frågor och tidigare införande av avgasreningskrav visar att det är möjligt. Österrike och Schweiz är exempel på detta. Det är just det som var anledningen till vårt preliminära ställningstagande. Däremot när vi analyserade frågan noggrannare och fick del av bl.a. EG-beslutet tyckte vi ändå att nackdelarna vägde över. Därför vill jag verkligen inte skriva under på Ulf Lönnqvists beskrivning av skillnaden mellan de här båda förslagen. Dessutom kan det kanske vara nyttigt för Ulf Lönnqvist att påminna sig att stora delar av socialdemokratin mitt under valrörelsen gick ut med ett krav i denna fråga som gick ännu längre än det som centern och folkpartiet har pläderat för, nämligen ytterligare ett års tidigareläggning. Menar Ulf Lönnqvist att de över huvud taget inte hade studerat den här frågan eller funderat kring den? Var det bara ett s.k. utspel, ett miljöutspel som inte hade någon verklighetsbakgrund? Det kan väl ändå inte vara riktigt. Man hade säkert gjort en värdering och kommit fram till detta. Fru talman! Vi har efter allvarligt övervägande kommit till den ståndpunkten att regeringens förslag trots allt är mest realistiskt. Det har tagit en viss tid och det har krävt en hel del tankemöda. Sedan vill jag i vad gäller järnvägsreservationen verkligen hävda att vi tror på marknadsekonomin, inte minst från miljösynpunkt. Att använda resurser på ett rimligt sätt är miljövänligt enligt vårt sätt att se.

Fru talman! Jag skulle vilja påminna kammaren om att ett och ett halvt år är en ganska lång tid. Om vi går över till obligatorium för 1988 års bilmodeller, så är de tillgängliga ungefär vid halvårsskiftet 1987. Det är självklart en fråga om vad man vill prioritera i arbetet i naturvårdsverket, vad man upplever som väsentligt. Upplever man detta som en stor fråga, kan man naturligtvis ändra sina rutiner. Jag förstår att man har lagt ned mycket arbete på detta förslag. Man har lagt upp en tidsram, och man har förhandlat. Men ibland kan man få börja om igen, om man därmed kan uppnå större miljövärde. Ulf Lönnqvist säger att detta är den fråga som mittenpartierna har gjort till den stora miljöfrågan. Jag vill säga att det är en bland många miljöfrågor för folkpartiets del, Ulf Lönnqvist. Vi har talat om naturvården, vi har talat om avfallshanteringen, vi har talat om luftvården,'och vi har haft reservationer och egna synpunkter på en lång rad miljöfrågor utöver denna. Ulf Lönnqvist talar också litet grand om blyfri bensin. Jag tycker hans diskussion i dag är lika märklig som den har varit när vi har diskuterat denna fråga tidigare. Ulf Lönnqvist frågar: Varför har det inte kommit förslag tidigare? Enligt departementsutredningen skulle blyfri bensin vara tillgänglig 1983, och då hade såvitt jag förstår socialdemokraterna majoriteten och regeringsansvaret. En annan sak som bör observeras i detta sammanhang är att vi har haft bilavgaskommittén, som under socialdemokratisk ledning har arbetat under denna period. Den kommittén brydde sig inte ens om att ta upp betänkandet Blyfri bensin i sina diskussioner. Och i en tidigare diskussion här har Ulf Lönnqvist sagt: Ja, det är riktigt, men det fanns ingen anledning att ta upp den frågan förrän nu när vi skulle införa katalysatorrening. Det tycker jag är anmärkningsvärt, Ulf Lönnqvist.

Fru talman! Nej, Karl Erik Olsson, det var ingen förevändning för senfärdighet, utan det var en exemplifiering av ert handlande som jag försökte ge. Naturligtvis är detta en fråga om att ha miljökraven som utgångspunkt. Det har präglat socialdemokratins handlande. Därför har också propositionen kommit till. Det var den ni inte orkade med under de sex år ni satt i regeringsställning, trots att ni fick riksdagskrav på er. Den socialdemokratiska regeringen har alltså ingen anledning att söka senarelägga detta viktiga miljökrav en enda dag mer än vad som krävs för att det skall vara praktiskt möjligt att hantera och genomföra. Det är en självklarhet. Nu finns det i handling visat hur man kan ta fram ett sådant här program. Nu finns det framme, och då är det synd att inte också Karl Erik Olsson och centerpartiet kunnat ansluta sig till den plan som redovisats, för det är den realistiska planen. När Ivar Virgin säger att moderaterna kom till sitt ställningstagande efter allvarligt övervägande, så är det utmärkt. Regeringen övervägde detta allvarligt innan propositionen lämnades. Det var det som var skillnaden. Men det är bra att moderaterna ansluter sig till den. Till Lars Ernestam vill jag säga: Ja visst, 1983 skulle bestämmelsen om blyfri bensin ha varit i kraft — under förutsättning att mittenregeringarna orkat ta beslut i frågan. Man räknade nämligen med att det skulle ta ungefär tre år från beslut fram till dess att det var i praktiken genomfört. Hade man orkat ta det beslutet 1979/80 när man hade underlaget, så hade vi haft blyfri bensin 1983. Det var det, Lars Ernestam, som jag ville ha sagt i sammanhanget.

| Fru talman! Det är viktigt att komma ihåg, Ulf Lönnqvist, att vad det 18 december 1985 | handlar om är framtiden. Vi har noterat under tidigare regeringars tidoch = da under den nuvarande att det tycks vara svårt att få en majoritet i väljaropinionen att slå igenom i handlingskraftiga åtgärder från regeringen. Det är beklagligt. Från centerpartiets sida har vi under många år haft planer som har inneburit en snabb hantering av dessa frågor. Jag tycker att man måste klara ut att vad vi som politiker skall göra är att företräda väljarna, medlemmarna, men också att företräda naturen, som har rätt att överleva. Vi får inte bara hänvisa till industrin och till administrativa problem, som Ulf Lönnqvist gör. Jag vill understryka vad jag tidigare har sagt, att samma handlingskraft behövs i fortsättningen när det gäller att hantera frågan om dieselfordonen och när det gäller att komma till skott i fråga om inhemskt bränsle. Jag tror, Ulf Lönnqvist, att man behöver stöta på regeringen i de här frågorna.
Fru talman! Jag uppfattar Ulf Lönnqvists senaste inlägg som ett erkännande av att socialdemokraterna glömt bort frågan om blyfri bensin under den senaste regeringsperioden.
] Fru talman! Det handlar om framtiden, säger Karl Erik Olsson. Ja visst gör det det — miljöfrågorna handlar om framtiden. Som ett uttryck för kraften i värnandet av miljövärdena, framtiden och kommande generationer är denna proposition ett utmärkt exempel. Det är handlingskraft visad genom den. Naturen har rätt att överleva, säger Karl Erik Olsson. Ja visst har den det. Också det är propositionen ett uttryck för. Men, Karl Erik Olsson, naturen hade väl rätt att överleva också under de borgerliga regeringsåren, även om det var mycket klent med de initiativ som gör det möjligt för naturen att överleva. Till Lars Ernestam vill jag bara säga att jag begriper mindre och mindre av vad det är som han åsyftar. Förslaget lämnades 1979. Då var det borgerlig regering. En förutsättning för att blyfri bensin skulle kunna finnas tillgänglig 1983 var att förslaget då genomförts. Det var ju det ni missade. Det är därför vi inte har blyfri bensin fullt ut i landet i dag. Det hade vi haft om ni hade orkat ta ställning den gången. Försök inte gömma folkpartiets månande om införandet av blyfri bensin bakom påståendet att socialdemokraterna inte agerar. Det var ni som hade bollen, men ni glömde att sparka den i mål. Nu sitter den i målet, och det hade varit bra om också forwarden Ernestam hade varit med då.

Fru talman! En övergång till blyfri bensin och katalytisk avgasrening kommer att få stor betydelse för både miljö och hälsa. Om detta är samtliga partier i denna kammare överens. Det här är ingen ny fråga, ingen ny enighet. Alla partier har länge talat om hur angeläget det är att åstadkomma en sådan här övergång. Redan 1979 presenterades också utredningen om blyfri bensin. Något konkret förslag att ta ställning till har dock inte funnits, som framgått av debatten här i dag —- inte förrän nu. De förslag som den socialdemokratiska regeringen nu arbetat fram innebär att katalytisk avgasrening äntligen blir en realitet. Det innebär att vi redan om knappt två veckor kommer att kunna köpa blyfri bensin till lägre pris än den blyade om än tills vidare på få försäljningsställen. Det innebär att de som köper 1987 och 1988 års bilmodeller och frivilligt går över till katalytisk avgasrening kommer att gynnas skattemässigt. Det innebär slutligen att det fr.o.m. 1989 års bilmodeller — dvs. de modeller som finns i handeln redan hösten 1988 — blir obligatoriskt med avgasrening. Tidtabellen för denna genomgripande omställning - som kommer att påverka alla bilägare redan om någon vecka, som kommer att påverka vår egen biloch petroleumindustri, vår handel med andra länder och i förlängningen våra skogar och vår livsmiljö — är mycket snäv, så snäv att vi i vår iver att klara den mött reaktioner från lagrådet. Det har dock inte fått oss att avstå från den. Vi skall klara obligatoriet till 1989. För denna tidtabell har vi också naturvårdsverkets starka stöd. Det som nu händer är alltså att en politisk vilja som länge rört sig på det verbala planet omsätts i praktisk politik. Men vad händer då? Jo, två av riksdagens partier förklarar sig vara missnöjda med förslaget. De säger att detta icke duger. Detta är samma två partier som regerade landet, men lugnt ”satt med armarna i kors” när andra länder, som här har nämnts, inledde det mödosamma arbetet med att förbereda en övergång till blyfri bensin och till katalytisk avgasrening. Det var samma två partier som för sex år sedan gömde utredningen om blyfri bensin allra längst ned i byrålådorna i stället för att låta ordsvallet och det känsliga miljösamvetet utmynna i politiskt handlande. I och med detta har denna miljöfråga enligt min mening kommit att utvecklas också till en fråga om politisk heder. Efter att i politisk ansvarsställning inte ha gjort ett dyft — och därmed försenat hela den här omställningen — väljer centern och folkpartiet nu att framställa sig som de verkliga miljöradikalerna. Det ni egentligen demonstrerar är dock en till intet förpliktigande frasradikalism. Vad ni kräver är att obligatoriet för den katalytiska avgasreningen skall börja gälla ett år tidigare, nämligen 1988. Det gör ni trots att naturvårdsverket och hela dess expertis säger att det är fullständigt uteslutet att vi skulle kunna klara det. Det gör ni trots att det skulle innebära att vi tvingades släppa fram massvis med dispenser — och därmed i praktiken medge att obligatoriet inte var ett obligatorium! Detta obestridliga faktum har dock inte kunnat få er att sakligt pröva frågan. Tvärtom framhåller ni märkligt nog just en generös dispensgivning som något eftersträvansvärt! Kontentan av ert krav på obligatorium redan från 1988 skulle följaktligen bli: Oo att vi fick en bilavgaslag som i praktiken avväpnats genom ett dispensförfarande, O att vi därigenom fick begränsade miljöeffekter, sannolikt inga alls, och O att vi dessutom fick en våldsam byråkrati kring hela dispensapparaten. Med andra ord: Ert förslag skulle bli precis de stora ord på papperet — och det tomma slag i luften — som kännetecknar all sann frasradikalism. Miljövinsterna skulle bli lika med noll, och den kortsiktiga politiska effekten möjligen utslag i SIFO-siffrorna. Att centern handlar på detta sätt — och särskilt just nu — har jag något lättare att förstå. Att folkpartiet gör det är svårbegripligare. Hur har ni — som de senaste åren marknadsfört er som den politiska hederlighetens banerförare — resonerat när ni bestämt er för denna demonstrationspolitik? Har ni hållit tummarna för att vpk och moderaterna skulle sluta upp bakom regeringens politik? Har ni tröstat och försäkrat de folkpartistiska bildirektörerna om att era krav inte kommer att vinna majoritet i riksdagen? Vad har ni haft för experter att tillgå — som gett råd som på så väsentliga punkter avviker från dem som exempelvis naturvårdsverkets expertis gett oss i regeringen och utskottet? Eller — hemska tanke — har ni kanske över huvud taget inte diskuterat sakfrågan? T. ex.: Hur skall man kunna återta de många dispenserna för icke avgasrenade bilar 1989? Hur övertygar man exempelvis den europeiska bilindustrin om att man menar allvar 1989 — fastän man inte gjorde det året före? Hur klarar man det konststycket, utan att hela obligatoriet uppfattas som en låtsaslek? Fru talman! Jag väntar med spänning på vad folkpartiets representanter har att säga i denna fråga, som ytterst handlar om vår miljö — men i denna stund också om politisk heder och politiskt ansvar.

Fru talman! Ingvar Carlsson klagar över att mittenpartierna är missnöjda, och det finns naturligtvis ett missnöje inbyggt. Jag vill emellertid peka på vad jag sade i mitt inledningsanförande, där jag först slog fast de plusvärden som propositionen och utskottsbetänkandet har. Det vore fel om intrycket av denna debatt skulle vara att ärendet endast handlar om en tidpunkt. Det är bra att det händer någonting. Vad gäller tidtabellen har jag redan i debatten med Ulf Lönnqvist sagt vad jag tycker, och det behöver jag inte upprepa. Frågan om dispenser är intressant. Jag har uppfattat att det inte heller 1989 kommer att vara fullständigt omöjligt att bevilja dispenser. Vi vet inte hur stor skillnaden är mellan ett frivilligt införande och ett obligatorium, men det handlar sannolikt om 100 000 fordon som under sin livstid i Sverige skulle kunna ha ett bättre avgasreningssystem. Jag tror inte att det är oviktigt. Ingvar Carlsson talar om frasradikalism, och jag vet inte riktigt vad ordet innebär. När Ingvar Carlsson använder detta ord sätter han en beteckning på en mycket stor del av svenska folket. Jag har tidigare från denna talarstol sagt att det är två partier som helt står bakom detta förslag; vpk står bakom det i sin motion, och delar av moderaterna står säkert bakom det. Jag upplever det så att en stor del av socialdemokraterna också står bakom kravet att införandet av skärpta avgasreningskrav skall ske snabbt, men från regeringens och utskottsmajoritetens sida har man fallit undan för administrativa skäl och en del av industrins skäl. Låt mig avslutningsvis ta upp en fråga som jag har försökt ta upp tidigare och även hänvisa till ett par reservationer från vår sida, och det gäller framtiden. Det har från socialdemokratins sida talats mycket om vad som inte gjordes förr, och då är det viktigt att peka på vad som borde göras i framtiden. Det handlar om de dieseldrivna tunga fordonen, och det handlar om att satsa på en svensk drivmedelsproduktion. Kunde vi få någon kommentar från statsrådet på den punkten vore det bra.

Fru talman! Jag blev mycket förvånad när jag hörde statsrådet Ingvar Carlssons inlägg. Jag kommer från Örebro, och under valrörelsen höll socialdemokraterna en miljökonferens där. Stora delar av partiet, Kvinnoförbundet, Broderskapsrörelsen och SSU uttalade sig där för att bilavgasrening borde införas från 1987. De uttalade detta dessutom i närvaro av statsråd från regeringen av vilkas anföranden man kunde läsa ut ungefär samma sak. Socialdemokraterna tog alltså upp dessa frågor i valrörelsen, och då skall de inte komma och tala om politisk heder när det gäller folkpartiet. Vi har konsekvent — jag vet inte om statsrådet Ingvar Carlsson känner till det — under föregående mandatperiod år efter år motionerat just om blyfri bensin. Vi har också motionerat om och reserverat oss för en övergång från 1987 års bilmodeller. Det är klara besked, och det är konsekvent att stå fast vid de ställningstaganden man har gjort i dessa miljöfrågor. Jag förstår också att det finns problem när man skall ändra arbetsschema, tidsschema m.m. och att det kan bli fråga om dispenser. Den här frågan är trots allt, statsrådet Ingvar Carlsson, så viktig och har så stor betydelse i samband med skogsdöden att vi måste vidta de åtgärder som är nödvändiga. Därför har vi vidhållit de ställningstaganden som vi från folkpartiets sida har gjort under föregående valperiod.

Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse Karl Erik Olssons positiva bedömning av propositionens allmänna uppläggning och att vi nu äntligen kommer till ett beslut i riksdagen. Detta är naturligtvis det helt avgörande i sakfrågan och för miljöpolitiken. Jag tycker det var ett viktigt yttrande från utskottets ordförande — att det naturligtvis trots allt är detta positiva som blir den långsiktiga och reella effekten av beslutet i riksdagen i dag. Det meningsutbyte vi nu har skall inte undanskymma vad som är positivt. Jag skulle också vilja svara Karl Erik Olsson att avgaskraven för de tunga fordonen utreds av naturvårdsverket. Jag vill gärna säga att jag ser det som en viktig andra etapp, att vi kan komma fram till åtgärder även på det området. Framför allt inom vissa regioner är det från den delen av trafiken vi får en betydande del av utsläppen. Sedan skulle jag vilja göra några ytterligare kommentarer. Här har ordats rätt mycket om grupper inom socialdemokratin som har önskat sig ett tidigare obligatorium. Det är alldeles riktigt. Det finns också partier här i riksdagen som har uttalat sig för ett tidigare obligatorium. Det är klart att vi är väldigt många som egentligen skulle önska att vi hade kunnat genomföra ett obligatorium för både 1987 och 1988 års modeller. Men det finns en avgörande skillnad. Sedan naturvårdsverkets experter gjort en genomgång har jag fått besked om att ett obligatorium för 1988 skulle vara en direkt fara för ett effektivt genomförande och därmed för en bra miljöpolitik. Samma redovisning har riksdagens partier fått. Det intressanta är att tre partier då tar till sig dessa fakta och är beredda att gå ut till allmänheten och redovisa varför vi anser att det just från miljöpolitiska utgångspunkter vore olyckligt med ett obligatorium för 1988 års modeller, medan två partier inte har velat ta till sig dessa fakta. Framför allt är jag förvånad över folkpartiet, som genom sina personliga relationer har bättre möjligheter än kanske något annat parti att tränga in i bilindustrins problem. Jag erkänner, fru talman, att jag tog ganska starka ord i min mun i mitt inledningsanförande, men de var mycket noga övertänkta. Detta handlar för mig väldigt mycket om det ansvar som vi som parlamentariker måste ha. Vi måste skilja mellan det som kan ha varit ett önskemål inom sidoorganisationer eller inom stora befolkningsgrupper och ansvaret för det politiskt möjliga beslutet. Jag vill för ordningens skull också få med i protokollet att vi i det socialdemokratiska valmanifestet, det som vi gick till val på, har uttalat oss för att det just är fr.o.m. 1989 års modeller, dvs. i slutet av denna valperiod, som obligatoriet skulle kunna förverkligas. Jag skulle också gärna vilja ställa två frågor. Naturvårdsverkets experter har alltså gett oss i riksdagen och i regeringen bestämda besked om att det vore olyckligt att försöka genomtrumfa ett beslut för 1988 års modeller. Vilka experter har folkpartiet till sitt förfogande som säger motsatsen? Ni måste rimligen ha någon expertis som bygger under era ståndpunkter. Jag skulle gärna i riksdagen vilja ha klart för mig vilken expertis det kan vara, det vore intressant att komma i kontakt med den. Den andra frågan är inte mindre viktig: Hur skulle Sverige, om vi hade släppt fram dessa betydande dispenser för 1988 års modeller, kunna gå ut till Europas billänder efter ett år och säga att nu tar vi tillbaka dem. Jag vill väldigt gärna ha reda på hur ni har tänkt er att det skall gå till i praktiken. Hur skall det genomföras? Eftersom jag, när jag tillträdde, allvarligt ville pröva om det fanns en praktisk möjlighet att nå enighet om 1988 har jag faktiskt undersökt denna fråga mycket noga och blivit fullständigt övertygad om det praktiskt omöjliga. Därför tycker jag att det är principiellt viktigt att få klargjort vad de två partier i riksdagen som vidhåller sin uppfattning grundar sitt ställningstagande på. Jag har lyssnat noga till debatten. Jag har inte fått ett enda sakskäl för denna ståndpunkt. Det går nog, sägs det. Och vidare: Naturvårdsverket har inte prioriterat detta. — Det är inom parentes en oförskämdhet mot naturvårdsverkets tjänstemän, som känner mycket starkt för den här frågan. Det vet jag. Men det finns inte något faktiskt underlag. Därför skulle jag, fru talman, gärna vilja ha svar på följande två frågor: Vilken expertis har ni till ert förfogande? Hur skulle ni klara att för 1989 återta dispenser för 1988 års modeller?
Fru talman! Jag skall till att börja med inte hänvisa till expertis. Jag har inte haft tillgång till någon sådan. Jag hänvisar bara till ett vanligt logiskt resonemang. Våra krav för 1989 kan ju inte försvagas av att vi när det gäller modeller från året dessförinnan ställer något lägre krav på vissa bilar. Det är ändå en ganska begränsad del av den svenska bilparken som importeras från länder i Sydeuropa, nämligen en del mindre bilar. Jag kan inte se att det skulle vara omöjligt att ge sådana dispenser. Såsom jag uppfattade det vid den hearing vi hade i utskottet med bl.a. naturvårdsverkets experter var det svårt, dock inte omöjligt, att genomföra det vi ville. Jag är av den uppfattningen att när det gäller frågor av den här karaktären bör man anstränga sig. Man bör göra det som är svårt om det inte är omöjligt. Det skulle alltså gå att uppfylla våra önskemål i detta fall. Låt mig återigen ta upp frågan om tunga dieselfordon. Jag ser det som positivt vad statsrådet sade, nämligen att arbetet med detta pågår. Jag vill gärna fråga: Kan det tolkas så att resultatet kan bli ungefär det som vi från centerpartiet kräver i vår motion, som dock sannolikt blir avslagen, nämligen att krav motsvarande de federala kraven i USA kan införas från 1989 och att man på sikt kan införa något liknande Kalifornienkraven? Jag tog upp en annan fråga i min förra replik, men den kommenterade statsrådet inte. Jag avser frågan om inhemsk bränsleproduktion — etanolproduktion. Vid den hearing vi hade uttrycktes såväl från naturvårdsverket, bilindustrin som petroleumbranschen glädjande nog en positiv inställning till möjligheterna på detta område. Det skulle vara välgörande om regeringen tog steg också på den här vägen.

Fru talman! Jag kan försäkra statsrådet Ingvar Carlsson att jag inte på något sätt vill vara oförskämd mot några tjänstemän i naturvårdsverket. Jag anser att det här är regeringens ansvar. När det gäller möjligheterna att införa olika krav instämmer jag helt i vad Karl Erik Olsson nyss har sagt. Vi upplevde det så att det fanns teoretiska möjligheter. Sedan kan man här i riksdagen komma till olika ställningstaganden i skilda frågor, Ingvar Carlsson, vilket har skett i denna fråga. Vi har gjort vår bedömning utifrån propositionen och annat tillgängligt material, och man får acceptera att partierna kan ha olika uppfattningar. Sedan hävdade Ingvar Carlsson att vi har goda kontakter med bilindustrin. Det är vi tacksamma för att vi har, men det är kanske svårt för statsrådet att förstå att folkpartiet är ett oberoende parti, som måste ta ställning till miljöfrågorna utan tanke på vad olika partsintressen säger. Vi anser att försurningen är så allvarlig att vi har gjort den här bedömningen. Och ett politiskt parti bör givetvis ha rätt att inta en ståndpunkt efter egen bedömning. Slutligen några ord om hederligheten. Vad menar statsrådet med det här? Vi har konsekvent drivit dessa frågor år efter år i riksdagen. Är det ohederligt att göra det? Statsrådet hänvisar till socialdemokraternas valmanifest. Då vill jag ställa frågan: Var det meningen att lägga ut någon form av dimridåer i anslutning till valmanifestet, eftersom man gick ut med dubbla budskap?

Fru talman! Skälet till att vi har gett ett uppdrag till statens naturvårdsverk är att de amerikanska kraven när det gäller de dieseldrivna tyngre fordonen håller på att ändras. Vi ser fram mot ett förslag från naturvårdsverket som tar hänsyn till de ändrade kraven. Vi anser det väldigt viktigt att ha en så god koordination med de amerikanska kraven som möjligt. Som jag sade i mitt tidigare inlägg avser vi att återkomma så snart det går med de praktiska förslagen, när vi har fått del av synpunkterna från vår miljöexpertis. Etanolfrågan — jag förstår att det är den Karl Erik Olsson syftar på — är föremål för en statlig utredning, och jag tror att vi har anledning att återkomma till denna fråga en bit in på nästa år. Jag skall, fru talman, inte fortsätta polemiken, eftersom det här blir mitt sista inlägg på denna punkt, då mina meddebattörer från folkpartiet och centern inte har möjlighet att ge ytterligare repliker. Jag skall bespara talarna besväret att resa sig upp och tala om detta.

Jag konstaterar som sagt bara detta och fortsätter inte polemiken på den punkten.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 16 behandlas frågan om differentierad bensinskatt m.m., dvs. åtgärder på skatteområdet som hänger samman med de miljöskyddsåtgärder på biltrafikområdet som nyss har behandlats av representanter för jordbruksutskottet. Partierna tycks numera vara överens om att användningen av blyfri bensin och även frivillig anskaffning av bilar med bättre avgasrening måste stimuleras med hjälp av skatterabatter. Partierna är också i stort sett överens om hur stora dessa rabatter behöver vara. Men på ett område råder oenighet mellan oss i moderata samlingspartiet och övriga partier. Det gäller de förslag till skattehöjningar som propositionen och utskottets förslag innebär. Vad som inträffar nu närmast är ju att efter den 1 januari drabbas de allra flesta bilägare av en bensinskattehöjning. Det rör sig bara om ett par ören, men det är ett steg på vägen; man kan av texten utläsa att i varje fall regeringspartiet avser att det skall bli ytterligare höjning senare. Dessutom drabbas väldigt många av ökade kostnader därför att regularbensinen försvinner. Vi moderater har tyckt att det här är ganska orimligt mot bakgrund av att bilismen är så kraftigt överbeskattad som den nu är. Svenska vägföreningen beräknar t.ex. överbeskattningen till ca 8 miljarder kronor om året. Även om man kan tvista om detaljer i denna beräkning, kan man säga att det i varje fall handlar om flera miljarder om året. En mindre del av denna överbeskattning kan man, om man så vill, kalla för en miljöavgift, som kan anses rimlig. Det är klart att biltrafiken åstadkommer skador på miljön. Vi hävdar emellertid att bilismen redan nu flera gånger om betalar vad som kan betecknas som skäliga miljöavgifter. Det är därför inte rimligt att bilisterna nu skall betala ännu mer. Många drabbas oförskyllt, och överbeskattningen innebär inte en rättvis fördelningspolitik. Skatten tar ju inte hänsyn till bärkraft, utan den drabbar i första hand barnfamiljer, människor som bor i glesbygd eller som i övrigt har sådana boendeeller arbetsförhållanden att de är mer beroende av bilen än andra. Detta är skälet till att vi moderater har avgivit tre reservationer. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 4.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 16, som riksdagen nu behandlar, är föranlett av regeringens proposition nr 61, bil. 2, om en differentiering av bensinskatten i syfte att främja införandet av den blyfria bensinen. Som Karl Björzén sade, råder inom utskottet en total enighet om att den blyfria bensinen bör erhålla en förmånligare beskattning än annan bensin, så att det kan uppnås en så stor försäljning och användning som möjligt av detta från miljösynpunkt mindre skadliga bränsle. Så långt är vi inom majoriteten överens med Karl Björzén. För närvarande utgår det en bensinskatt med 2:27 kr. per liter. Skattesatsen är densamma oavsett bensinkvaliteten. I propositionen föreslår regeringen att bensinskatten differentieras så, att skatten på blyfri bensin blir 16 öre lägre än skatten på annan bensin. Det skattebortfall som kommer att uppstå genom sänkningen av skatten på blyfri bensin bör, för att statens samlade inkomster av bensinskatten skall förbli oförändrade, enligt utskottsmajoriteten kompenseras genom en höjning av skatten på blyhaltig bensin. Man bör samtidigt beakta att blyfri bensin i initialskedet kommer att finnas tillgänglig endast i begränsad omfattning, varför skatten på denna bensin till en början bör sänkas med betydligt mer än vad den höjs för annan bensin. De skattesatser som enligt regeringens förslag skall gälla fr.o.m. årsskiftet —en sänkning av skatten på blyfri bensin med 14 öre per liter, medan skatten på annan bensin höjs med 2 öre per liter — finner utskottsmajoriteten väl avvägda och tillstyrker därför regeringens förslag också i denna del. Utskottet förutsätter att differentieringen av skattesatserna också slår — Prot. 1985/86:55 igenom i konsumentpriserna och utgår från att regeringen med uppmärksam = 18 december 1985 het följer denna fråga. S SE i Skärpta avgasrenings Moderaterna kan i reservation nr 1 inte biträda en skattehöjning på den kor för perna blyade bensinen, utan anser att differentieringen i sin helhet bör genomföras om ; som en skattesänkning på blyfri bensin. Moderaterna talar ju ofta om nödvändigheten av att budgetunderskottet måste minskas. En minskning av statsinkomsterna är inte ett sätt att minska budgetunderskottet. Man kunde av Karl Björzéns anförande få uppfattningen att vi socialdemokrater är fientligt inställda till bilismen. Så är ingalunda fallet. Totalt sett är detta ingen skattehöjning för bilisterna utan en omläggning av den nuvarande skatten. De totala skatteintäkterna kommer att bli i stort sett oförändrade. Om bensinskatten är orimligt hög i dag, Karl Björzén, så har de borgerliga i mycket stor utsträckning medverkat till det. Under de sex borgerliga åren höjdes bensinskatten faktiskt sex gånger. Totalt höjde ni den med 88 öre per liter. Socialdemokraterna har höjt bensinskatten sedan 1954 med ca 6 öre per liter. De borgerliga höjde bensinskatten i genomsnitt med 15 öre per år. Så man får fråga sig: Vem är egentligen fientlig gentemot bilisterna? Den generositet med statens finanser som moderaterna föreslår kommer obönhörligen att ge negativa återverkningar på statsinkomsterna i takt med den förväntade ökningen av användningen av den blyfria bensinen, varför jag yrkar avslag på reservationen. I propositionen föreslår regeringen också att ytterligare ett steg tas i skattedifferentieringen den 1 juli 1987, då den blyfria bensinen i huvudsak skall finnas tillgänglig överallt. Utskottet anser det dock vara en fördel att i dag vänta med ett beslut om denna justering tills säkrare uppgifter kan erhållas om konsumtionen av blyfri resp. annan bensin. Regeringen bör därför under hösten 1986 återkomma med förslag i denna del när uppgifter om konsumtionen förväntas föreligga. Inriktningen bör dock vara att de totala skatteinkomsterna ej skall minska till följd av reformen. I konsekvens med sin första reservation har moderaterna i reservation 2 en annan motivering, och med hänsyn tagen till vad jag sade om den första reservationen får jag yrka avslag även på denna. I reservation 3 har även vpk en annan motivering, till vilken jag yrkar avslag. Vi har med tanke på det statsfinansiella läget och vår strävan att pressa ned budgetunderskottet helt enkelt inte utrymme i vår ekonomi att låta skatteinkomsterna minska till följd av denna reform. Fru talman! Med vad jag har sagt yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Bruno Poromaa sade att bilisterna genom det föreliggande förslaget inte får någon skattehöjning utan att det bara är en omfördelning. Ja, så kan man se det, om man betraktar bilisterna som ett jättestort kollektiv. Men det är ju ofrånkomligen så att många bilister får skattehöjning och kostnadsstegringar med det här förslaget. Så sade Bruno Poromaa att moderaterna ju är så angelägna om att få ner budgetunderskottet och att man måste tänka på statens inkomster. Visst 51 måste man tänka på det, men det finns olika sätt att komma till rätta med de problemen. BI. a. kan man ju spara i stället för att höja skatter. Man måste också se på hur skatterna fungerar. Jag nämnde tidigare att vi betraktar det som orättfärdigt ur fördelningssynpunkt att ha så höga skatter på bilismen. Skatten drabbar inte efter bärkraft. Bruno Poromaa sade vidare att moderaterna var med och höjde bensinskatten så mycket. Det är riktigt att vi deltog i flera beslut om höjningar. Men det var på den tiden beskattningen på bilismen låg på en sådan nivå att diskussionen rörde frågan hurvida bilismen betalade sina kostnader. Sedan dess har socialdemokraterna höjt skatterna många gånger och som sagt kommit upp i en klar överbeskattning på flera miljarder kronor per år. Det är inte bara bensinskatten det då är fråga om. Bilaccisen t.ex. har höjts med 110 96 under treårsperioden. Sedan är det väl också så att man vidtar de åtgärder som nu är aktuella för att få en bättre miljö. Den bättre miljön är väl också något värd. Värdet av bättre miljö bör vara så stort att det inte skall behövas ytterligare skattehöjningar.
Fru talman! Totalt sett är det inte fråga om någon skattehöjning, även om det för vissa enskilda blir en marginell höjning av bensinskatten. Jag vill upprepa vad jag sade tidigare om de skattehöjningar som skedde under de borgerliga åren. Jag tror inte att bensinskatten hade varit så hög, om vi inte hade haft de borgerliga regeringarna under de sex åren. Vilka bensinskatter hade vi i dag fått betala, om olyckan hade varit framme 1982 och 1985 och vi hade fått borgerliga regeringar? Vi har egentligen stoppat bensinskattehöjningarna! Jag vill upprepa: Med mina begränsade matematiska kunskaper kan jag inte se att det totalt sett är någon skattehöjning. Jag vågar göra gällande att om jag vore lärare i matematik och Karl Björzén min elev, skulle jag underkänna hans matematiska kunskaper.
Fru talman! Jag måste upprepa för Bruno Poromaa att de skattehöjningar som skedde under de borgerliga regeringarnas tid skedde på en annan nivå. Frågan var ju, huruvida bilismen då verkligen betalade alla sina kostnader. Sedan socialdemokraterna har genomfört en massa skattehöjningar har vi fått en klar överbeskattning. Om socialdemokraterna hade fått som de ville, skulle vi väl ha haft ännu högre bensinskatter. Man ville höja bensinskatten med 1 kr. vid ett tillfälle, men eftersom man inte fick något annat parti med på det blev höjningen bara 50 öre. Nog tycker jag att socialdemokraterna har visat vem det är som driver upp bensinskatten.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 16 om differentierad bensinskatt behandlas också en motion av Karl Erik Olsson och några andra centerpartister, som kräver att etanol producerad av inhemsk råvara befrias från skatt.

För en särbehandling i skattehänseende av bl.a. etanol talar inte minst miljöpolitiska skäl. Utskottet förutsätter därför att regeringen ingående prövar möjligheterna att skapa reella ekonomiska förutsättningar för utnyttjande av alternativa drivmedel och frågan om skattefrihet för motoralkoholer producerade av inhemska råvaror. Vad utskottet anfört bör ges regeringen till känna.” Ett enhälligt skatteutskott gjorde detta uttalande. Regeringen har inte tillgodosett riksdagens önskemål på annat sätt än genom att tillsätta en ny utredning, den s.k. motoralkoholkommittén. Denna kommitté har i uppdrag att undersöka möjligheterna att använda motoralkoholer som drivmedel eller som låginblandningskomponent i bensinen. Utskottet förutsätter nu i sitt betänkande 16 att kommittén kommer att redovisa sina överväganden hösten 1986 och att det då finns anledning att återkomma till denna fråga. Centern anser i dag som tidigare att det redan nu finns tillräckligt underlag för att besluta om användning av etanol som den naturliga oktanhöjande beståndsdelen i den blyfria bensinen. I en del länder används etanol på detta sätt. Därför borde också vi i Sverige kunna utnyttja den möjligheten. Även i vårt land har etanolen nu prövats så länge att beslut snarast borde kunna fattas. Man säger i utskottet att man förväntar sig att utredningen presenterar sitt förslag i höst. I väntan på detta har vi avstått från att reservera oss. Vi förutsätter dock att regeringen, när utredningen kommit med sitt förslag, verkligen snabbt vidtar åtgärder för att förverkliga det riksdagen uttalade 1984.

Fru talman! Först vill jag säga att jag ställer mig litet undrande till talarordningen. Vpk, som har en reservation, har inte getts möjlighet att tidigare delta i debatten i detta skatteavsnitt. Det är framför allt av miljömässiga skäl som också vänsterpartiet kommunisterna har accepterat att vi nu skall göra den föreslagna förändringen, dvs. att vi sänker priset på blyfri bensin med 14 öre och kompenserar detta med att höja priset på blyhaltig bensin med 2 öre. Vi är överens om att använda skatten som styrmedel för övergång till miljömässigt bättre drivmedel. Däremot är vi inte överens med regeringen om att man redan nu skulle fatta ett beslut som innebar att man bestämde sig för att den 1 juli 1987 höja skatten på både blyfri och blyhaltig bensin med 6 öre per liter. Utskottet har inte heller ansett att det finns anledning att göra det. Det tycker vi är riktigt. Man har därvidlag tillstyrkt vår motion. Vad vi däremot fortfarande är oense med utskottet om är vad som skall vara bestämmande för bedömningen av om en eventuell höjning skall göras den 1 juli 1987. Vi har även i detta sammanhang ansett det viktigt att man tar de olika miljöhänsyn som bör tas. Man kan inte utan vidare utgå från att en övergång till blyfri bensin, som utskottet tydligen anser inte skulle få några positiva statsfinansiella verkningar. Man har i utskottet sagt att vi måste få statsfinansiell neutralitet. Vi från vår sida menar att man, när man resonerar så, inte bara kan se på bensinskatten och hur mycket man skall höja priset för att skapa denna neutralitet. Man måste också ta i beaktande hur mycket av miljövårdande insatser som inte behöver göras, därför att vi får ett miljömässigt bättre drivmedel. Vi är inte heller benägna att i ett sådant läge kräva statsfinansiell neutralitet. Det skulle kanske innebära att man i stället för att höja priset med 6 öre, som regeringen föreslår, på blyfri resp. blyhaltig bensin skulle få höja det med 5 eller 7 öre per liter. Vi tycker alltså inte att det finns anledning att ta ställning till detta i dag. Vi måste framför allt se hur utvecklingen kommer att te sig. Det intressanta i det sammanhanget är vilket resultat motoralkoholkommittén kommer fram till. Vi har från vpk:s sida i rätt många år vid det här laget hävdat att man kan byta ut blyet som oktanhöjande medel mot olika typer av motoralkoholer. Det var också grunden till att riksdagen i samband med beslutet förra året att höja bensinskatten inte höjde skatten på motoralkoholer. I det här sammanhanget kan man alltså använda skatten som ett styrmedel, och det finns skäl att titta på vad det kan komma att innebära i en framtid. Med detta vill jag, fru talman, klara ut att vi är för att man inte skall göra någon bedömning i dag av hur det skall se ut den 1 juli 1987 och att vi inte heller är beredda att skriva under på att det av bensinskattemässiga skäl skall vara neutralitet. Därmed yrkar jag bifall till reservation 3.
Fru talman! Beträffande det andra steget är vi ju överens om att regeringen skall återkomma med förslag i den frågan. Men, Tommy Franzén, vi kan faktiskt inte blunda för verkligheten. Det statsfinansiella läget är sådant att vi inte har möjlighet att vara så generösa som önskvärt vore. Motoralkoholkommittén blir klar med sitt arbete först om ett år. Låt oss inte föregripa detta arbete utan avvakta resultatet av det. Jag förmodar att regeringen kommer med förslag när arbetet i kommittén är klart.
Fru talman! Låt mig då än en gång tala om för Bruno Poromaa, att när det gäller att vara generös eller inte för att subventionera en viss typ av drivmedel, kan man inte bara se på frågan från bensinskattemässiga utgångspunkter. Som jag sade i min inledning, måste man också göra en bedömning av hur det har tett sig miljömässigt. Jag utgår från, och är övertygad om, att den oblyade bensinen kommer att medföra en bättre miljösituation än om man hade fortsatt i samma takt med blyad bensin. Av detta kan man väl dra den slutsatsen, Bruno Poromaa, att man inte behöver vara speciellt generös med insatser för att klara miljövården, då man har fått ett miljömässigt mindre dåligt drivmedel.
Fru talman! Inte minst Tommy Franzén framställer många gånger förslag till olika åtgärder som kostar statskassan pengar. Skall man ha möjlighet att genomföra alla de förslag som Tommy Franzén bidrar med, måste man ha en god ekonomi, men en god ekonomi får man absolut inte genom att minska intäkterna.
Fru talman! Man kan ju också göra så, att man vidtar åtgärder som minskar utgifterna på andra områden. Det är ganska enkelt. Eftersom Bruno Poromaa tidigare talade som om han skulle vara lärare, kan han säkert rent matematiskt förstå att man även kan gå till väga på det sättet.

Fru talman! Det är en efterlängtad och bra proposition som vi just nu behandlar. I den finns dock, har vi i utskottet upptäckt, några luckor, som utskottet har täppt till. En sådan lucka är parken med begagnade bilar. Detta påpekar Maj-Lis Lööw m.fl. i motion 206. Propositionen talar om att bilar fr.o.m. 1989 års modell skall förses med katalytisk avgasrening. Men vi vet attt.ex. Volvo har en medellivslängd på 16 år, och det kommer att finnas många begagnade bilar utan avgasrening långt in i framtiden. Det problemet är icke löst med dagens beslut. Motionärerna menar att det bör ankomma på regeringen att som nästa steg ta itu med parken med begagnade bilar. För att ge underlag till denna åtgärd bör en utredning om problemet tillsättas, och detta vill motionärerna ge regeringen till känna. Det kravet biträder utskottet. Så till frågan om hastigheterna, som inte tidigare har diskuterats särskilt mycket här. Om du som bilist får kunskap om följande: om du sänker hastigheten från 110 till 90 km/tim. så halverar du kväveoxidutsläppen, hur reagerar du då? Jag anser mig själv vara en ganska representativ bilförare — jag kör gärna och fort. Men jag måste erkänna att jag numera lättar litet på gasen, nu när jag har denna kunskap. Och jag är säkerligen inte ensam om det. Jag är övertygad om att många bilförare frivilligt kommer att reducera sin hastighet efter sådan information. I Västtyskland, där man nyligen har avvisat hastighetsbegränsning över huvud taget, kan man längs Autobahn läsa: Sänk hastigheten — rädda skogen. Sådana vägskyltar borde vårt svenska vägverk sätta upp, och som medlem i verksstyrelsen där skall jag föra fram det kravet. Majoriteten i utskottet menar att kunskap kommer att ge respekt för nuvarande hastighetsgränser och kanske åstadkomma en frivillig sänkning av hastigheterna. Därför avvisar vi kravet från vpk på en generell begränsning. Till slut kravet på information: På nyåret kommer naturvårdsverket att ge alla bilägare en information om dagens beslut. Utskottet anser att sådan information bör bli något återkommande, en typ av kampanj, dels för att stimulera till frivillig katalytisk avgasrening, dels för att propagera för en hastighetssänkning. Detta har utskottet — i likhet med vad som framförs i motionen av Maj-Lis Lööw - ansett att vi bör ge regeringen till känna.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

Fru talman! Jag begriper mycket väl att det inte förbättrar miljön i den här anläggningen om man nu tar till orda och håller långa anföranden, och därför skall jag fatta mig mycket kort. Jag kan emellertid inte låta bli att också litet grand ge en historieskrivning — jag har förstått att det inte är så ovanligt att man gör det från den här talarstolen. Det har också försiggått visst historieskrivande under denna debatt. Jag erinrar mig mycket väl valrörelsen 1982. Då drev vi från kds kravet på katalytisk avgasrening. Jag kan inte tänka mig att särdeles många som följde valrörelsedebatten 1982 kunde undgå det. Men då — det är detta jag vill erinra om, eftersom det kan vara roligt för mig att någon gång få göra det — var det fullständigt utopiskt att komma med sådana idéer och förslag. I dag är det, som väl är, annorlunda. Jag vill gärna ha sagt att det beslut som kommer att fattas här om en stund i allra högsta grad är ett steg framåt för svensk miljövård. Men jag vill också ha sagt, fru talman, att det skall bli intressant att se hur de sidoorganisationer som det har talats så mycket om kommer att rösta i samband med voteringen. Det råder ju ingen som helst tvekan om att Broderskapsrörelsen har varit mycket radikalt pådrivande på partiet och berömt sig av att ha en annan och mer radikal syn än vad moderpartiet har i kampen, som man brukar kalla det, mot det onda. Det är också intressant att lägga märke till att i en fråga som denna har moderata samlingspartiet och socialdemokraterna inte alls svårt att finna varandra. Fru talman! Jag hade tänkt säga en del också om de dieseldrivna fordonen. Men jag är verkligen till freds med vad statsrådet har låtit oss få veta och även vad herr Lönnqvist tog fram tidigare. Man känner sig ju inte riktigt till freds och nöjd förrän det vidtas rejäla åtgärder. Och den dieseldrivna trafiken är i allra högsta grad den dominanta i stadskärnorna. Jag vill också erinra om — det kommer vi säkert ihåg allesammans — att Olof Palme, vår statsminister, här i kammaren den 1 oktober markerade: ”Värnet av vår livsmiljö är avgörande för vår framtid. Åtgärder mot luftföroreningarna och försurningen måste ges hög prioritet.” Fru talman! Jag kan inte hävda att det steg, förvisso i rätt riktning, som tas här i dag är i analogi med det resoluta uttalande som statsministern den 1 oktober gjorde i regeringsförklaringen. Det borde ha varit något raskare och även längre kliv framåt. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 4 i jordbruksutskottets betänkande 11.

Fru talman! Detta betänkande handlar om litet olika saker. Det behandlar frågan om inrättandet av arbetsförmedlingsnämnder i s.k. frikommuner, frågan om ytterligare pengar för olika insatser när det gäller beredskapsarbeten och frågan om det särskilda lönebidraget till offentligt skyddat arbete m.fl. mindre frågor. Jag skall fatta mig ytterligt kort, eftersom detta är det sista ärendet före helgen, och börjar med några små funderingar. Vad lycka är upplevs olika. Men för de allra flesta människor är det en lycka att ha ett arbete och att få lön för det. Så inleddes en serie på tre program för ett par dagar sedan om bl.a. ungdomsarbetslöshet i en av TV-kanalerna. Det är bra att massmedia uppmärksammar något av det allra värsta som kan hända en människa — att inte behövas, att inte få jobb. Än värre är det när en ung människa möts av kalla handen: Vi har inget jobb för dig, du behövs inte. Tänk att ha slutat skolan och sin utbildning och få veta att man inte behövs. Vi har påbörjat en ny mandatperiod. Skall vi om tre år återigen få höra löftena om att vi politiker prioriterar frågan om sysselsättningen? Skall vi då liksom nu konstatera att regeringen inte klarar uppgiften? Skall vi då liksom nu tvingas säga att visst finns det arbete, men ...? Fru talman! Det finns 300 000 företag i Sverige. Ca 280 000 av dem är småföretag. Tänk om bara vart och ett av 50 000 småföretag anställde en ung människa! Hur ofta träffar vi inte småföretagare som säger:” Visst har jag arbete för ytterligare en eller två.” Det finns undersökningar som visar att många småföretagare har arbete för fler människor. Men varför säger de då nej till arbetssökande? Varför säger de nej när det kommer förfrågningar från arbetsförmedlingarna? Låt mig bara få peka på en av många orsaker. Vet ni, mina kolleger i kammaren -— särskilt ni socialdemokratiska kolleger som är besjälade av att människor skall ha jobb — att avgiftsoch skattebelastningen på småföretagen i Sverige ökade med 15 miljarder under de tre senaste åren, då Anna-Greta Leijon varit arbetsmarknadsminister? Jag tror, och jag vill tro, att hon vill göra allt för att det skall skapas arbeten, riktiga arbeten. Men vad skall hon ta sig till när de övriga statsråden med Olof Palme i spetsen ökar de redan höga kostnaderna för Sveriges småföretagare med 15 miljarder på bara tre år? Vad skall hon göra när en sådan politik saboterar möjligheterna för tiotusentals ungdomar att få arbete? Skall hon avgå i protest? Nej, sådant förekommer sällan i Sverige, och det kanske inte heller är så konstruktivt. Men är det egentligen så konstigt att småföretagen tar till drastiska åtgärder, dvs. de gör ingenting? De anställer inte — i protest. Är det så konstigt att benägenheten hos småföretagare i Blekinge eller i Värmland att anställa mer folk är så liten? Det här är en nyckelfråga för oss som sysslar med näringsoch arbetsmarknadspolitik. Jag förutsätter att Anna-Greta Leijon, Lars Ulander, Marianne Stålberg, Lahja Exner och alla ni andra socialdemokrater som verkligen vill Prot. 1985/86:55 skapa jobb inte företrädesvis grubblar på vilka arbetsmarknadspolitiska 18 december 1985 åtgärder som är bäst. Med de konjunkturprognoser och de tillväxtproblem som vi kan se eller ana framför oss måste vi än mer ingående och konstruktivt sätta oss in i de vardagsproblem som exempelvis småföretagen har. Jag är övertygad om att här finns en produktionspotential och framför allt tiotusentals riktiga jobb. De finns i Blekinge, i Värmland, i Gävleborgs län och i alla andra län där arbetslösheten är på tok för stor. Fru talman! Arbetsmarknadspolitik rymmer många olika aspekter på vår tillvaro. Jag sade i min inledning att det är en lycka att just ha ett jobb. Det märkliga är, när vi nu står inför en ny mandatperiod på tre år, att det kommer allt fler rapporter om att många människor som har ett arbete inte alls är lyckliga i sitt arbete. Jag tänker på ”utbrändheten”. Det kallas så, och är ett slags vanmakt, uppgivenhet och hopplöshet, som människor känner i sitt arbete. Experter kallar det för ”psykisk trötthet”. Här nämns socialarbetare, poliser och lärare — yrken där man har hand om andra eller hjälper andra människor. Många av oss har säkert stött på en socialarbetare eller lärare i 50-årsåldern som säger: Hur i hela världen skall jag orka ända fram till pensionen? Så sent som i går lyssnade jag till en föredragning om just s.k. utbrändhet inom arbetsmarknadsverket — det som vi har inom vårt område. T. o. m. på denna typ av arbetsplats förekommer nu denna företeelse. Det hade jag inte väntat. Tidpunkten är emellertid inte, fru talman, den allra lämpligaste att djupare gå in i detta problem i dag. Vi får återkomma. Jag skall därför begränsa mig till att när det gäller arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 7 peka på två principer som är särskilt viktiga för mig som moderat. Den ena gäller frågan vem som skall ha ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Självfallet måste det finnas samverkan med alla arbetsgivare inom både den enskilda och den offentliga sektorn, men detta får exempelvis inte leda till att kommunerna övertar ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Nej, den skall stå under statlig ledning. Det är staten som skall ha ansvaret. Denna princip slår vi fast i reservation nr 1, som jag nu yrkar bifall till. Samtidigt ber jag att få yrka bifall till alla övriga moderata reservationer. Den andra principen som jag särskilt vill peka på i detta korta anförande behandlas i det särskilda yttrandet nr 3. Här understryker vi vikten av att arbetshandikappade får anställning på vanliga arbetsplatser och med gängse villkor. Så har också skett alltmer under senare år med ett lönebidragssystem, som enligt vår mening kan utvecklas ytterligare. Inte minst bör man kunna öka flexibiliteten, dvs. ta än större hänsyn till de olika förutsättningar som kan finnas hos olika arbetshandikappade. Dessutom anser vi att lönebidragets storlek skall bero på den enskildes handikapp och inte av vem som är arbetsgivare.

Fru talman! Innan jag går in på de konkreta enskilda frågor som behandlas iutskottets betänkande vill jag — så här i avslutningen av riksdagsarbetet för i år — ta tillfället i akt och mycket kort kommentera utvecklingen på arbetsmarknaden. 59 Man kan konstatera att antalet arbetslösa genomsnittligt har varit klart de icke-socialistiska partierna regerade Sverige och då folkpartiet i regeringsställning hade ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Särskilt besvärlig är situationen för ungdomar, äldre, långtidsarbetslösa och arbetshandikappade. Antalet förtidspensionärer ökar drastiskt. Denna utveckling är särskilt anmärkningsvärd med tanke på att vi under senare år har levt mitt uppe i en betydande högkonjunktur. Under några år tidigare var situationen en annan. Vi levde i en besvärlig lågkonjunktur med vikande efterfrågan på våra produkter som följd. Trots det kan man säga att vi lyckades hålla arbetslösheten nere på en lägre nivå än vad den socialdemokratiska regeringen nu har klarat av. Denna utveckling är också anmärkningsvärd med tanke på de utfästelser som socialdemokraterna gjorde, innan svenska folket gick till valurnorna. Med en socialdemokratisk regering skulle minsann situationen på arbetsmarknaden förbättras kraftigt. Man gick t.o.m. så långt att man beskyllde de icke-socialistiska partierna för att medvetet skapa arbetslöshet. Nu har vi lärt oss att det som sägs från socialdemokratiskt håll omedelbart före valdagen inte skall tas alltför allvarligt. Det har vi finansministerns ord på. Den verkliga bilden av läget i landet serveras i stället det svenska folket tiden närmast efter ett val. Jag har en stark känsla av att det kommer att belysas på ett särskilt sätt när vi får ta del av regeringens budgetproposition i januari. Fru talman! Vad som särskilt oroar mig är hur vi skall klara av de påfrestningar på arbetsmarknaden som väntar när konjunkturen vänder nedåt. Vi har inte sett några nya djärva grepp från regeringen, trots de stora problem vi har haft och har på arbetsmarknaden. Vilken beredskap finns det för att möta de problem på arbetsmarknaden som följer av en väntad konjunkturavmattning? Enligt den statliga PK-bankens prognoser har vi att vänta tre år med mycket låg ekonomisk tillväxt och en kraftigt ökad arbetslöshet. I PK bankens prognos görs bedömningen att vi i vårt land skulle ha omkring 230 000 personer utan arbete 1988, dvs. mer än 5 96 av befolkningen i arbetsför ålder. Låt vara, fru talman, att det handlar om just prognoser, men det är ett allvarligt tidens tecken att seriösa bedömare har en så pessimistisk syn på arbetsmarknaden för de allra närmaste åren. Hur det går beror också i hög grad på vilken näringspolitik och vilken ekonomisk politik som förs i vårt land. Med de internationella fenomenen 'har vi litet att beställa, men den nationella arbetsmarknadspolitiken kommer att spela en stor roll. I det avseendet ser jag tre oroande tecken: 1. Regeringens politik saknar en långsiktig offensiv inriktning. Socialdemokraternas nej häromdagen till ökad satsning på den tekniska utbildningen vid högskolorna är en defensiv hållning. 2. Socialdemokratins allt större tolerans mot den öppna arbetslösheten oroar. 3. Njuggheten mot de handikappade på arbetsmarknaden återkommer så ofta att den ser ut att bilda ett mönster som känns främmande, för att inte säga skrämmande. Jag tänker på såväl motståndet mot att släppa fram tillräckligt antal lönebidrag för arbetshandikappade som den under flera år misskötta frågan om bilstöd till handikappade. Det betänkande som vi just nu behandlar gäller förslaget om tilläggsbudget I samt ett antal motioner som väckts i anslutning till dessa delar av propositionen. Då fler talare från folkpartiet tar till orda i denna debatt — där bl.a. ungdomsarbetslösheten kommer att behandlas — skall jag nöja mig med att kommentera de båda reservationer som folkpartiet initierat. Reservation 5 kan man säga är överspelad genom att riksdagsmajoriteten för ett par dagar sedan sade nej till en angelägen utbyggnad av resurser för den tekniska utbildningen som folkpartiet har föreslagit. Vi menar att sysselsättningen, både på lång och kort sikt, är starkt beroende av den tekniska utbildningen och att denna inte får eftersättas på ett sådant sätt som det nu faktiskt finns risk för. Jag tror att denna negativa hållning är en mycket dålig hushållning med nationens resurser. I reservation 10 följs folkpartimotionen om ett ökat antal platser med introduktionsoch särskilda lönebidrag upp. Här får vi stöd från centerpartiet, medan socialdemokraterna och moderaterna — jag höll på att säga i vanlig ordning — säger nej till denna angelägna förstärkning. Alf Wennerfors talade om den ökade flexibiliteten. Men det handlar ju inte bara om flexibiliteten, det handlar också om det antal och det utbud man kan ställa till förfogande. Det handlar, som sagt, om svårt handikappade, som skulle få en chans till sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Alternativet är att förtidspensionera, och det är ur många synpunkter en dålig lösning. Den är inhuman för den enskilde, och den innebär samhällsekonomiskt ett stort slöseri. Med den förstärkning som arbetsmarknadsverket har äskat och som folkpartiet har ställt sig bakom, skulle återslussningen till ett aktivt förvärvsliv underlättas för många arbetshandikappade. Vi har också tagit upp frågan om finansiering, där det beträffande bidragsgivning som sker över budgeten är klara och snäva begränsningar. Däremot finns det ingen motsvarande inskränkning av medel till förtidspensionering. Därför borde vi försöka hitta ett system genom vilket resurser kunde överföras från socialförsäkringssektorn till arbetsmarknadssektorn. Där skulle de användas till förstärkta åtgärder för att främja sysselsättning för arbetshandikappade, som annars skulle vara hänvisade till sjukbidrag eller förtidspensionering. De tekniska svårigheter som här kan finnas får lösas i särskild ordning. Fru talman! När jag nu yrkar bifall till reservation 10, innebär det också en vädjan till kammaren att betänka att det här handlar om att ge de svagaste på arbetsmarknaden en rejäl chans. Vårt sätt att hantera sådana här frågor är också ett mått på vilken grad av omsorg vi från samhällets sida vill ge dem som har särskilda svårigheter. Det förhållandet att dessa människor inte alltid är tillräckligt röststarka för att hävda sina intressen får inte leda till att de kommer på undantag. Ytterst handlar det om allas möjligheter till delaktighet i samhället. Rätten till arbete måste gälla alla! Som jag konstaterade inledningsvis kommer regeringen om drygt tre veckor att presentera sin budgetproposition. Det finns anledning att ha "förväntningar på den. Vilka initiativ kommer regeringen att presentera för att möta de stora problem på arbetsmarknaden som vi uppenbarligen har att vänta? Ett är säkert: den hittills förda politiken kommer inte att vara tillräcklig för att hävda en hög sysselsättning och begränsa arbetslösheten. I den gynnsamma situation vi har haft har regeringen inte klarat det. Den har lyckats mycket dåligt. För att vi skall klara framtidens arbetsmarknad behövs en mer offensiv inriktning av arbetsmarknadspolitiken, en högre ambition när det gäller att begränsa arbetslösheten och en större generositet mot de svagaste på arbetsmarknaden.

Fru talman! Jag skulle bara vilja säga några ord till Elver Jonsson, eftersom han nämnde att jag talat om flexibilitet när det gäller de arbetshandikappade. Elver Jonsson säger att det inte är tillräckligt. Nej, jag är medveten om det, herr vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Men dels vårt särskilda yttrande, som handlar just om denna fråga, dels det förhållandet att jag särskilt uppmärksammade detta i mitt anförande skall, Elver Jonsson, uppfattas som en markering från vår sida av att vi ser positivt på utvecklingen när det gäller den här verksamheten i fortsättningen.

Fru talman! Det känns ändå hugnesamt att Alf Wennerfors ställer upp till försvar för den här ståndpunkten och hänvisar till moderaternas särskilda yttrande, som enligt honom har ett positivt innehåll. Det kan han naturligtvis hävda. Problemet är bara att vi inte har någon möjlighet att rösta om de positiva synpunkter som framförs i det särskilda yttrandet. Den ståndpunkt som Alf Wennerfors och övriga moderater intar är ju att ni avvisar den förstärkning som folkpartiet har föreslagit. I denna fråga räcker det inte att markera med allmän välvilja.
Fru talman! Det som Elver Jonsson säger tar jag på allvar. Det jag säger bör Elver Jonsson ta på allvar.

Fru talman! Inledningsvis ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3, 6, 10, 16, 17, 19 och 21. Jag vill utveckla centerpartiets ställningstagande i reservation 21 som berör anslaget till regionala utvecklingsinsatser. Regionalpolitiken måste inriktas så att den långsiktigt kan bidra till en decentraliserad samhällsstruktur. Regionalpolitiken måste vara ett instrument för decentralisering och medverka till att bryta koncentrationsutvecklingen som nu präglar centrala delar av samhällets organisation. Regionalpolitiken kan aktivt bidra till att lösa landets ekonomiska, sociala och miljömässiga problem. Den kan ge ett avgörande bidrag till lösningar av problemen för boende såväl i storstad som i glesbygd. Den socialdemokratiska regeringspolitiken under de senaste åren har dock lett till att flyttlassen nu rullar i samma takt som under de värsta 60-talsåren. Hela tiden är det unga människor som tvingas flytta för att få arbete. Kvar blir de gamla. Det är också fråga om samma kommuner som drabbades av 60-talsutflyttningen. Enligt vår mening är detta ohållbart, och regeringens politik klarar inte alls av att leva upp till de regionalpolitiska mål som riksdagen fastställt. Centern kommer under den allmänna motionstiden att lägga förslag för riksdagen om en bättre regionalpolitik. IT anslutning till tilläggsbudget I har vi i det korta perspektivet, fram till den 1 juli 1986, begärt en förstärkning av de regionalpolitiska länsanslagen med 112 milj.kr. Efterfrågan på såväl lokaliseringsbidrag som glesbygdsstöd är omfattande, och de ramar som länsstyrelserna fått räcker inte alls till för de åtgärder som behöver vidtas för att skapa fasta jobb i utsatta områden. Enligt vår mening är det god riksekonomi att tillse att de regionalpolitiska medlen förstärks. Det är inte rimligt att allt större belopp går till flyttningsbidrag och att allt mindre görs för att skapa jobb i utsatta regioner. En politik som leder till en för tät tätort och en för gles glesbygd är inte bra för någondera ortstypen. Centern yrkar därför på att länsanslagen till regionala utvecklingsinsatser förstärks med 112 milj.kr. för första halvåret 1986.

Fru talman! Mot vpk:s röster har socialdemokraterna och de borgerliga partierna beslutat att inrätta den nya organisationen för arbetsmarknadsutbildningen som träder i kraft vid årsskiftet och som berör tusentals lärare och elever. Redan de i betänkandet behandlade regeringsförslagen om provisorier i fråga om verksamhetens finansiering under inledningsskedet visar att det har gått trögt med förberedelserna. Problemen är dock större än så. Chefer för de nya regionala AMU-myndigheterna utsågs först i november, och någon planering på det regionala planet har inte kommit i gång. För de anställda vid AMU-centra har utlovats att de allra flesta skall erbjudas anställning i den nya organisationen, men avtalsförhandlingarna om anställningsvillkoren pågår, vilket gör att man kan befara att tjänstetillsättningarna inte blir klara förrän efter årsskiftet. Detta skapar hos personalen en berättigad oro, som förstärks av vetskapen om att det kommer att bli uppsägningar på grund av övertalighet i den nya organisationen. Som vpk har framhållit tidigare kommer den nya organisationen att innebära en kvalitativ förändring av AMU-verksamhetens mål och en ännu större företagsanpassning än tidigare, vilket innebär att AMU omvandlas till ett serviceorgan för näringslivet. Arbetsmarknadsutbildningens högtidligt proklamerade fördelningspolitiska mål, som innebär stöd till dem som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden, skjuts i bakgrunden till förmån för de tillväxtpolitiska målen. Detta vill man uppnå genom en förskjutning av tyngdpunkten för AMU-insatserna från den målgrupp som består av arbetslösa eller dem som löper risk att bli arbetslösa till sådana som redan finns i arbete. Denna inställning framkommer tydligt i de avsnitt i betänkandet som behandlar dels frågorna om introduktionsbidrag och särskilt lönebidrag, dels statsbidrag till offentligt skyddat arbete. Vpk har under en lång följd av år tagit upp frågorna om den enorma arbetslösheten bland funktionshindrade och dessa gruppers lika rätt till arbete. Vi har skarpt kritiserat benägenheten att använda förtidspensioneringen som ett instrument för att avföra funktionshindrade från arbetsmarknaden. Vi har tagit upp frågorna om tillgänglighet till arbetsplatserna, arbetsbiträde och användning av ny teknik för att bereda funktionshindrade möjlighet till arbete. Vår grundinställning är, att om de resurser som vårt högt utvecklade samhälle kan erbjuda används på ett riktigt sätt, kan arbetslösheten bland funktionshindrade nedbringas högst väsentligt. Svårigheten att avskaffa den helt ligger inte i funktionshinder hos den enskilde, utan i arbetsmarknadens oförmåga att bereda alla arbete. Alternativet till arbete är för den funktionshindrade vanligtvis sjukbidrag eller förtidspension. Detta måste enligt vår mening vägas in när man beräknar kostnaderna för att bereda arbete åt funktionshindrade. Man måste också väga in värdet av det utförda arbetet, liksom värdet av en meningsfull uppgift och av att komma in i ett socialt sammanhang och bryta tidigare isolering. AMS har föreslagit att antalet platser med introduktionsbidrag skall ökas med 400 till 3 400 och att antalet platser med särskilt lönebidrag skall ökas med 1 300. Bakgrunden är att introduktionsbidragen behövs för att fler skall kunna lämna Samhällsföretag och gå ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Introduktionsbidraget övergår i sin tur ofta i anställning med särskilt lönebidrag. AMS har för dessa åtgärder beräknat en kostnad av 100 milj.kr., som dock inte behöver belasta statsbudgeten förrän budgetåret 1986/87. Den faktiska utgiften för staten kommer emellertid att utgöras av enbart en mindre del av de 100 miljonerna. Vpk anser att man inte bör låsa fast något tak när det gäller antalet platser för vare sig introduktionsbidrag eller särskilt lönebidrag. Vi anser att riksdagen bör uttala att sådana tak ej bör finnas. Vi är emellertid medvetna om att det av budgettekniska skäl bör anges ett riktmärke för statens utgifter. Riksdagen bör därför uttala sig för att man vid beräkningarna av budgeten för budgetåret 1986/87 bör utgå från en utökning av antalet platser med introduktionsbidrag med 400 och med särskilt lönebidrag med 1 300. AMS har efter kartläggning beräknat att det behövs en utökning av antalet platser för socialmedicinskt handikappade i offentligt skyddat arbete till 5 300. Det innebär en utökning med 1 500 platser i förhållande till den beräkning som låg till grund för budgeten för innevarande budgetår. Också för dessa grupper gäller att långvariga sjukskrivningar, sjukbidrag och förtidspension är alternativen till arbete. Det bör i detta sammanhang påpekas att arbetslösheten kan verka förödande på och sabotera sociala rehabiliteringsförsök. Riksdagen bör enligt vår mening öka anslaget till statsbidrag till offentligt skyddat arbete med 50 milj.kr. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Fru talman! Betänkandet som utgör underlag för de beslut som skall fattas är inte speciellt omfattande. Till betänkandet har dock fogats 22 reservationer. Trots mängden av reservationer kan jag konstatera att utskottet totalt sett står ganska samlat kring betänkandet. Det är nog så att moderaterna har en grundsyn på arbetsmarknadspolitiken som är speciell. Det stora antalet moderatreservationer ger belägg för detta påstående. Jag skall, fru talman, för att spara tid gå direkt på att kommentera några av reservationerna. Mona Sahlin kommer senare i debatten att beröra de reservationer som gäller särskilda ungdomsinsatser. Reservation 1 från moderaterna tar upp frågan om ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Moderaterna vill ha ett tillkännagivande till regeringen för att markera att det är staten som har detta ansvar. I sak finns det inte någon delad mening om att staten skall ha huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Det konstaterandet görs ju också i regeringens proposition. Även i betänkandet slås det fast mycket klart att huvudansvaret inom arbetsmarknadspolitiken ligger hos staten. Med detta konstaterande faller också resten av argumenten i reservation 1. Det går inte att använda ansvarsfrågan som intäkt för att avvisa de försök som propositionen föreslår i de s.k. frikommunerna, för de har ingenting med ansvarsfrågan att göra. I reservation 4 argumenterar moderaterna för att avslå regeringens begäran om mer pengar till beredskapsarbeten. Betyder inte moderaternas ståndpunkt att dessa pengar får delas ut två gånger, dels till arbetsmarknadsutbildning, dels som kontantstöd? Eller tror moderaterna att det är identiskt samma människor som går på AMU och som får beredskapsarbete? Vi har dessutom fattat beslut om att de som hotas av utförsäkring från arbetslöshetskassan skall tillförsäkras arbete. Det går som bekant inte att finansiera beredskapsarbeten med luft. Folkpartiet har en mer realistisk inställning till finansieringen av beredskapsarbeten. I reservation 5 ställer folkpartiet sig bakom medelsanvändningen i huvudsak. Dock vill man plocka pengar ur rekryteringsstödet, alltså beredskapsmedlen, för att överföras till teknisk utbildning. Vi kan utläsa i reservationen, att riktigt säker är man inte att det är rätt anslag att tulla. Utskottets konstaterande att det är olämpligt att ytterligare skära ned kommande insatser i form av beredskapsarbeten täcks upp av att reservationen ger rådet att regeringen kan återkomma i anslagsfrågan, om det blir nödvändigt — ett ganska besvärligt tillvägagångssätt. Även centern vill i reservation 6 använda beredskapsmedel till andra ändamål än beredskapsarbete. Argumenten för avslag på centerns förslag är i stort sett desamma som för avslag på reservation 5. platsantalet. Samtidigt föreslår de att medelstilldelningen skall begränsa antalet platser. Hur många platser som skall ställas till förfogande är en bedömningsfråga. I regeringens förslag, som utskottet ställer sig bakom, har antalet platser utökats. Jag delar uppfattningen att vi här befinner oss på ett mycket viktigt område och förutsätter att regeringen följer denna fråga och vidtar de åtgärder som kan bli nödvändiga. Folkpartiet och centern föreslår också att antalet platser skall utökas. När det gäller finansieringen har folkpartiet och centern tagit ett okonventionellt grepp. De har kommit på att det i anslaget till förtidspensioneringen finns resurser. Problemet är bara det att det inte finns något anslag till förtidspensioneringen. Kostnaderna är beroende på antalet förtidspensionerade. Förutseende föreslås att problemen i samband med denna överföring bör lösas av regeringen. Vid tidigare tillfällen har folkpartiet föreslagit samma finansieringsmetod. Socialförsäkringsutskottet avstyrkte enhälligt detta förslag. Det blev också riksdagens beslut. Jag kan konstatera att varken vpk eller centern-folkpartiet har finansierat de förslag som finns i dessa reservationer. Reservation 12 kan läggas till handlingarna med konstaterandet att den kritik som moderaterna för fram saknar grund, dvs. att en sammanhållen utgiftsprövning av statsbudgeten är idealläget. Men vi bör veta att det finns tillfällen när det inte går att realisera, och därför finns det ingen grund för moderaternas kritik. Moderaterna och centerpartiet har i reservationerna 15 och 16 framfört en del inte helt sammanfallande uppfattningar om anslaget till lokaliseringsbidrag i Uddevallaregionen. Moderaternas slutsats — ett lägre lokaliseringsstöd samt att inga medel för offertstöd skall utgå — har inte samlat någon utskottsmajoritet. I reservation 17 från centern föreslås en utvidgning av stödområdet i Uddevallaregionen. Det beslut som riksdagen fattade i våras finns det ingen anledning att riva upp. Liksom i våras anser utskottet att insatserna måste koncentreras till de delar av regionen där de negativa effekterna av varvsnedläggningen är som störst. Mot den bakgrunden finner utskottet den nu gällande regionavgränsningen väl avvägd. Vpk:s reservation 20 tar upp principerna för insatsernas utformning vid regionala kriser. Jag tycker att vpk har ganska dåliga argument för sin kritik av handläggningen av varvskrisen i Uddevalla. De åtgärder som behövde vidtas vidtogs i nära anslutning till nedläggningen. Vpk kritiserar också att regeringen vid varvsnedläggningen lokaliserade ett stort företag till Uddevalla. Jag tror inte att den kritiken väcker någon stor sympati i Uddevallaregionen. Centern föreslår i reservation 21 att anslaget Regionala utvecklingsinsatser skall tillföras 102 milj.kr. Utskottet konstaterar att det betraktar medelsanvisningen till länsanslaget som en prioriterad fråga, men är inte berett att i nuvarande läge tillstyrka en utökning. Utskottet utgår ifrån att regeringen följer utvecklingen och vid behov återkommer till riksdagen med de förslag som kan föranledas därav. Fru talman! Till sist reservation 22 från moderata samlingspartiet. Denna reservation är något annorlunda än de andra som bifogats detta betänkande. Litet om bakgrunden: Den 5 juni 1985 träffades ett avtal på det statliga området. Förutsättningarna för att avtalet skulle bli gällande var att riksdagen godkände det förslag som förhandlats fram. Den 2 juli sammanträdde riksdagens lönedelegation. Enligt protokollet bestod lönedelegationen av Ivar Nordberg , Alf Wennerfors , Per-Olof Strindberg , Birgitta Johansson , Eric Hägelmark och Elis Andersson . Enligt protokollet valdes Alf Wennerfors till ordförande för detta sammanträde i lönedelegationen.

Fru talman! Något märkligt är att moderaterna ställer kravet att dels skall sådana överenskommelser inte få träffas, dels skall den här överenskommelsen brytas. Ännu märkligare är att moderaternas främsta representant i utskottet, Alf Wennerfors, är första namn på den reservation som ställer dessa krav. Alf Wennerfors godkände det avtal som nu föreslås bli uppsagt den 2 juli 1985 i riksdagens lönedelegation. Vilka effekter tror moderaterna att ett sådant handlande kan få för kommande förhandlingar? En uppsägning av nu gällande avtal är en fråga där båda parter måste vara överens, om det skall vara möjligt att få en förändring. Vad tror moderaterna skulle hända, om det moderata förslaget skulle vinna gehör? Hur mycket är moderaterna beredda att satsa i skadestånd för avtalsbrott? Rent sakligt är också moderaternas reaktion på avtalet obegriplig. Kan det vara så, att så fort det står fonder slår en negativ signal till och utlöser en reflexmässig reservation? Skulle inte staten ha satsat pengar på personalutvecklingsåtgärder, hade dessa pengar utgått i form av lön. Jag tycker att de möjligheter som de anställda får för de medel som placeras i dessa fonder är bra. Samhällsekonomiskt är dessa utvecklingsåtgärder också att föredra. Till slut: Vad menar moderaterna när de i reservationen säger: ”Kollektivavtal med denna typ av utfästelser bör inte accepteras”? Är det en signal om att moderaterna är beredda att förbjuda vissa inslag i avtalsförhandlingarna? Fru talman! När vi nu nått slutet av år 1985 kan det finnas anledning att konstatera att situationen på arbetsmarknaden under året har stabiliserats. Antalet sysselsatta har ökat och uppgick i november till 4,28 miljoner. I Sverige har en större andel av befolkningen sysselsättning än i kanske alla andra länder. Antalet arbetslösa har sjunkit. I november var 2,6 96 av arbetskraften utan arbete, vilket är en väsentligt lägre siffra än för ett par år sedan. Samtidigt har antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskat. Utvecklingen i Europa går åt motsatt håll, med ökad arbetslöshet och åtföljande utslagning av inte minst ungdomarna. Även om utsikterna för den svenska ekonomin 1986 enligt de senaste bedömningarna har förbättrats, finns det anledning att räkna med fortsatta kraftfulla sysselsättningspolitiska insatser även nästa år. Man räknar med att ytterligare ca 50 000 personer kommer ut på arbetsmarknaden under de närmaste två åren. Det är ett resultat av att befolkningen i arbetsför ålder ökar och att kvinnornas arbetskraftsdeltagande fortsätter att öka. Samtidigt måste särskild uppmärksamhet riktas mot de svaga grupperna på arbetsmarknaden. Jag tänker då bl.a. på ungdomarna, de äldre och de arbetshandikappade. Jag försäkrar att vi socialdemokrater oförtrutet kommer att fortsätta vårt arbete med att skapa balans i den svenska ekonomin och ytterligare reducera arbetslösheten. Det blir anledning att återkomma till de mer övergripande sysselsättningspolitiska frågorna efter årsskiftet, sedan regeringen lagt fram sin budgetproposition. Jag ser, fru talman, fram mot en fortsatt stimulerande diskussion i dessa frågor med de politiska företrädarna i arbetsmarknadsutskottet. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 7.

Fru talman! Det är bra att Lars Ulander bekräftar att ansvaret för arbetsmarknadspolitiken skall ligga hos staten. Socialdemokraterna tar pengar från rekryteringsstödet och för över dem på beredskapsarbeten. Vi moderater menar, som vi skriver i vår reservation 4, att vi skall ta pengar från rekryteringsstödet och låta dem gå till arbetsmarknadsutbildning. Vår huvudinställning, Lars Ulander, är att vi prioriterar arbetsmarknadsutbildning framför kortsiktiga insatser på beredskapsarbeten. Det är viktigt att göra de arbetslösa rustade att möta arbetsmarknadens krav. Det är alltså detta som ligger bakom vår inställning. Vi sade nej till förnyelsefonder i det privata näringslivet. Vi sade nej till tvångsstyrning av resurser på det sätt som tänktes, nej till ytterligare fackligt inflytande och fackligt kontrollerade fonder som förstärker korporativismen och minskar marknadsekonomin. Nu har förnyelsefonder tillkommit även inom det statliga området genom avtal. Syftet avviker faktiskt väsentligt från syftet inom den privata sektorn. Det finns andra pengar som kan användas för detta ändamål. Det var olyckligt att ärendet kom att behandlas av riksdagens lönedelegation i stället för av riksdagen. Det borde, menar vi, ha behandlats av riksdagen i sin helhet. Nu blev det inte så, och gjort är gjort. Men det hindrar inte att vi ser negativt på det. Nu måste vi se framåt och undersöka om det finns möjligheter att på sikt säga upp avtalet. Det är vår inställning, Lars Ulander.
Fru talman! Utskottets ordförande säger att vi från folkpartiet vill plocka bort 50 miljoner enligt vårt förslag i reservation 5. Jag sade faktiskt inledningsvis att förslaget nu är inaktuellt. Vi vill använda 50 milj.kr. till en förstärkning av en kvalificerad teknisk utbildning inom högskolorna. Det sade socialdemokraterna och kommunisterna nej till för några dagar sedan. Därmed har frågan för den här gången fallit. Det innebär att folkpartiet disponerar ett lika stort anslag som regeringen och socialdemokraterna på den här punkten. Sedan är det naturligtvis ingenting originellt att regeringen kan återkomma i tilläggsbudget. Det är ju därför vi har den ordningen. Lars Ulander hade också en fundering om finansieringen av ökningen av lönebidrag för arbetshandikappade. Glöm inte bort att detta finansieras på exakt samma sätt av utskottsmajoriteten! Skillnaden är bara att ni vill släppa fram väldigt få platser, medan folkpartiet säger att vi vill ha en kraftig ökning, därför att de arbetshandikappade behöver att vi ställer upp för dem. Det kan ju inte vara rimligt att vi skall vänta på att regeringen lägger fram sin budgetproposition i januari eller att vi redan nu går ut med januaris partimotioner. Möjligen skulle det kunna vara till viss vägledning för regeringens arbete, men det var väl inte det Lars Ulander avsåg. Utskottets ordförande säger också att vi står rätt väl samlade på den här punkten. Jag håller med om att det stämmer. Samtidigt pekar han ut moderaterna som alltför negativa. Då skulle man kunna säga, när vi nu talar om samlingar, att det visar sig att samlingen i fråga om lönebidragen till arbetshandikappade består av socialdemokrater och moderater — det är värt att notera. Till kommentaren att läget är stabiliserat vill jag säga: Det är riktigt, men inte på en bra nivå. Den öppna arbetslösheten är på tok för hög med tanke på att vi har högkonjunktur, de unga har det för svårt på arbetsmarknaden, de långtidsarbetslösa har alltför långa tider då de går arbetslösa, de handikappade har det svårt och förtidspensionärernas antal ökar dramatiskt. Detta är inte en stabilisering som vi kan vara nöjda med.

Fru talman! Vårt parti har föreslagit en ökning av antalet platser med introduktionsbidrag och särskilt lönebidrag med 400 resp. 1 300, detta i enlighet med AMS begäran. Det gjorde vi därför att just de människorna tillhör de svagaste i samhället i dag, de som har det allra svårast på arbetsmarknaden. Det gjorde vi därför att alternativet för dessa människor vanligtvis är sjukbidrag eller förtidspension. Det gjorde vi därför att vi anser att det är viktigt, framför allt för arbetarpartierna, att slå vakt om arbetsmarknadsutbildningens fördelningspolitiska målsättning, och det gör man genom att satsa på just de här svaga grupperna, som har det svårast i samhället i dag. Arbetarpartierna får inte tillåta att det tillväxtpolitiska målet blir dominerande vad gäller insatser inom arbetsmarknadsutbildningen. Det sammanfaller inte med vår grundprincip, och den bör vi slå vakt om.

Fru talman! Först till herr Wennerfors: Det är naturligtvis svårt att komma runt det agerande som har skett när det gäller avtalet mellan staten och de anställda i staten. Sitter man i lönedelegationen och säger ja — jag vill markera att lönedelegationen vid det tillfället hade en borgerlig majoritet — och sedan går till utskottet och skriver ett betänkande där man säger nej, vad har då hänt däremellan? Dessutom tycker jag nog att den diskussion som herr Wennerfors för när det gäller det negativa med de här fonderna är något krystad. Vad är det för fel att de anställda får möjlighet till både utbildning och förnyelse av sitt arbete? Det sägs att man kan ta pengar från annat håll, men det måste väl ändå vara rätt positivt att man tar de pengar som finns i löneutrymmet och gör dessa insatser. Det kan väl ändå inte — med utgångspunkt från Sverige som helhet — vara något fel? Sedan vill jag bara till Elver Jonsson säga: Jag tror inte att det är så stora motsättningar. Jag sade i mitt inlägg att vi nog är ganska överens när det gäller antalet platser för de arbetshandikappade. Men jag vill också göra den kommentaren att det är fråga om en tilläggsbudget, och det är alldeles nödvändigt att vi håller ögonen på situationen. I det avseendet har jag inga som helst dubier när det gäller den socialdemokratiska regeringen. Det är ju vi som slåss för de svaga i samhället, och det är klart att de arbetshandikappade är svaga.
Fru talman! Jag får begränsa mig till att säga: Är man socialdemokrat tycker man inte bara om statliga fonder, utan man älskar dem. Är fonderna dessutom fackligt styrda, med all den korporativism som ligger i det, så är man ännu lyckligare, ännu mer kär — det är uttrycket för en socialist.

Fru talman! Utskottets ordförande säger att vi egentligen är ganska överens, och han säger det i ett sådant tonfall att man nästan tror honom. Sedan lägger han till: Skulle inte vi, som slåss för de svaga i samhället, vara med och ställa upp här? Socialdemokraterna är ofta mycket skickliga, framför allt verbalt, men man blir ändå besviken på flera punkter. Och detta är en punkt där man från socialdemokratiskt håll i utskottet borde ha korrigerat regeringen en del. Här handlar det ju om de allra svagaste, och arbetsmarknadsverket har sagt att man behöver några hundra platser till för att hjälpa dessa människor från utslagning och från en förtidspensionering. Dessutom är det inget tvivel om att det här nationaloch samhällsekonomiskt borde vara balanserande punkter. Här skulle man inte göra våld på statsfinanserna. Låt mig sedan, fru talman, till sist säga — eftersom detta blir min sista replik: När socialdemokraterna talar om stabiliteten på arbetsmarknaden med ett belåtet tonfall, blir naturligtvis den fråga som inställer sig: Är ni verkligen nöjda med denna tingens ordning att ha haft en så hög arbetslöshet ien högkonjunktur med så gynnsamma förhållanden? Var inte ambitionerna större? Och vad säger ni när PK-ekonomerna i LO-tidningen skriver att vi har dystra år framför oss? På den punkten har vi i dag inte fått något svar här i kammaren, och det är därför som det finns anledning att upprepa: Vi måste ha förväntningar på den budgetproposition som läggs här om tre veckor. Den måste innehålla betydligt mer än vad regeringen hitintills har presterat av förslag för riksdagen.
Fru talman! Alf Wennerfors säger att socialdemokraterna älskar fonder. Jag vet inte vad han lägger i det begreppet. Jag tycker att fonder är bra att ha där de gör nytta, och i det här fallet är det faktiskt så — det måste väl ändå Alf Wennerfors som gammal facklig företrädare på TCO-sidan veta — att de anställda här har avstått pengar för att förnya sina arbetsplatser. Är inte det ändå rätt positivt? Även om det kallas fonder kan det vara något positivt — det behöver inte vara negativt.

Vi har också, sakta men säkert, trängt tillbaka den öppna arbetslösheten. Vi har fört denna diskussion många gånger, men gör en utblick över världen, Elver Jonsson, och jämför med andra länders arbetslöshet. Var har man nått våra resultat? Ingenstans! Varje person som är arbetslös är en person för mycket. Vi har all anledning att hårt och intensivt slåss mot arbetslösheten, för den är ett fördärv.

Fru talman! I det svenska samhället tar vi för givet att den som är ung skall ha framtidstro och se ljust på livet. Våra ungdomar får som regel en god utbildning, och i många fall har de genom sina gymnasiestudier också skaffat sig en bra yrkesutbildning. Med denna utbildning som stöd har de allra flesta framtidstro och en förhoppning om att kunna stå på egna ben. Ungdomarna planerar att lämna föräldrahemmet, skaffa egen lägenhet, gifta sig och flytta samman med någon som de tycker om. Problemet med brist på pengar som de upplevt under studietiden blir ofta löst när de får ett heltidsjobb i ett yrke som de själva har valt. Dessa positiva tankar och förhoppningar är precis de som vi äldre vill höra från ungdomar. Men framtidstron visar på ett glättat samhälle, som inte alltid stämmer med verkligheten. Vi vet att ungdomsarbetslösheten har varit och fortfarande är ett gissel. Som politiker har vi alla fått kritik för att vi inte löser sysselsättningsproblemen för våra ungdomar. Som en konsekvens av denna kritik har det skapats lösningar för 18-20-åringarna genom de s.k. ungdomslagen. Folkpartiet har som bekant lagt fram andra förslag. Vi vill gärna se att ett ungdomsavtal träffas mellan arbetsmarknadens parter. Detta skulle innebära att många fler 18-20-åringar skulle komma ut i det privata näringslivet och också lättare få en fast anställning. Men trots att folkpartiet har föreslagit denna lösning på problemet, har vi accepterat att ungdomslag inrättas. Efter en energisk debatt fick vi också gehör för kravet att platser hos enskilda arbetsgivare även skall utnyttjas för ungdomar i ungdomslag. I början av 1985 kunde vi konstatera att regeringen såg med oro på vad som kommer att hända när ungdomarna fyller 20 år. Regeringen tog då intryck av den kritik som framförts mot ungdomslagens konstruktion. Man föreslog en utökning av arbetstiden med två timmar per vecka, som skulle användas till att söka arbete. Men ungdomarna krävde längre arbetstid än fyra timmar per dag, främst därför att de inte klarade sig ekonomiskt med fyra timmars arbetsdag. I Sinovas rapport påtalades också riskerna för inlåsning i den offentliga verksamheten, där chanserna till fast jobb är mindre än i näringslivet. Trots detta vitsordar arbetsmarknadsministern att placering hos enskilda arbetsgivare har skett i liten omfattning, och hon tillägger: Även om det aldrig har varit meningen att denna möjlighet skulle få en vidsträckt omfattning, står det under våren låga utnyttjandet enligt min mening inte i överensstämmelse med riksdagens intentioner. Jag minns själv hur ungdomsarbetsförmedlarna tolkade dessa signaler. Det fördes en intensiv diskussion ute på förmedlingarna om vad regeringen egentligen menade. Resultatet blev att man fick ta till ungdomsplats i det privata näringslivet endast när stat och kommun inte kunde placera ungdomarna. Detta är i dag historia. Trots detta, herr talman, kan vi fortfarande konstatera att placeringar av ungdomar i ungdomslag på enskilda arbetsplatser kommit att spela en mycket blygsam roll. Varför denna njugghet mot ungdomarna? I debatten har framförts att det inte är möjligt att subventionera arbetsgivare inom det enskilda näringslivet och därför inte heller möjligt att placera ut ungdomar i den privata verksamheten. Hellre vill man satsa på verksamhet i stat och kommun, som innebär inlåsning och risk för arbetslöshet efter 20-årsåldern, än försöka hitta den bästa lösningen för varje ung människa. Skälet till att folkpartiet vill se ett betydande antal ungdomar i ungdomslag i privat verksamhet är att man i första hand måste se till ungdomarnas bästa. Har de en yrkesutbildning, bör allt göras för att de skall få praktik inom det yrke de utbildat sig för. Det är också viktigt att de ungdomar som önskar pröva ett visst yrke får möjlighet att göra det. I många kommuner har man i dag uppenbara problem att skapa arbetstillfällen för ungdomar i åldern 20-25 år. Många av dessa har under lång tid varit arbetslösa, och oron är stor för att de skall få men för livet, vilket kan innebära att de aldrig får en fast förankring i arbetslivet. Risken för att det blir många pensioneringar av alltför unga människor är alltså uppenbar. Detta kan väl inte vara målsättningen för regeringen, vars företrädare i valrörelsen talade om arbete åt alla. Riskerna för att också ett betydande antal 18-20-åringar hamnar i denna grupp måste undanröjas. Alla goda krafter, över partigränserna, borde få möjligheter att bidra till att ungdomsarbetslösheten minskas. Med detta menar jag att regeringen borde vara lyhörd även för förslag till åtgärder som oppositionen framför. Herr talman! Nu när den offentliga sektorn inte längre växer borde det finnas möjligheter för regeringen att ta upp folkpartiets krav på ett Prot. 1985/86:55 ungdomsavtal, ett avtal som kommer att ge många ungdomar heltidsarbete. — 18 december 1985 De får dessutom tillfälle att visa sin förmåga på den privata marknaden, = Go ooo og vilket kommer att innebära att många av ungdomarna blir kvar i sina anställningar även efter fyllda 20 år. Fördelningen av ungdomslag mellan offentlig och privat verksamhet måste vara flexibel, så att variationer kan ske från ort till ort. Ortens näringsliv måste vara avgörande för om man kan hitta arbetsuppgifter som stämmer överens med ungdomarnas önskemål och förutsättningar. Att AMS skall söka alla de flexibla lösningar för att minska ungdomsarbetslösheten som kan tänkas behöver väl inte påpekas. Man har ju visat att mycket kan åstadkommas med okonventionella medel. Herr talman! Att regeringen skall ta fasta på folkpartiets förslag och idéer för att vi gemensamt skall komma till rätta med vår tids största gissel, ungdomsarbetslösheten, är väl ett juloch nyårslöfte som borde vara värt att fundera på. Jag vill till sist säga att folkpartiets yttrande i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 7 skall tolkas så att vi vill ha en rimligare fördelning av ungdomar i ungdomslag mellan offentliga och privata arbetsgivare.

Herr talman! Den sista arbetsdagen för året vill också jag be om kammarens uppmärksamhet en liten stund. Jag vill ta upp frågan om ungdomarnas arbetsmarknadssituation, framför allt arbetet i ungdomslag. Aldrig hör vi så ofta att alla säger sig vilja ungdomarna väl som just när det gäller frågan om hur vi skall kunna avskaffa ungdomsarbetslösheten. Det är lätt att förstå varför. Precis som både Alf Wennerfors och Sigge Godin sade finns det inget som är så förödande för en människa som att få börja sitt vuxna liv med beskedet: Du behövs inte. Vi behöver dig inte än. Ute i Europa ser vi många exempel på vilka följder det får för de unga i samhället om de ställs utanför. I Sverige har vi socialdemokrater alltid haft som främsta mål för vår politik att skapa ett samhälle där alla har rätt till arbete. Detta gäller framför allt ungdomarna. Vi är naturligtvis inte nöjda förrän detta mål är uppnått. Vi hyser heller ingen tolerans mot den öppna arbetslösheten. Men vad har hänt under de senaste åren? Vi vet att många av de s.k. speciella ungdomsjobben i dag är borta, mycket beroende på den nya tekniken. Vi vet också att många ungdomar har en otillräcklig utbildning och att de inte har den erfarenhet av arbetslivet som allt fler arbetsgivare kräver. Det var därför, vilket kammarens ledamöter så väl vet, som man gick från dens.k. kontantlinjen till arbetslinjen. Det var det som blev ungdomslagen. De har nu funnits i några år och omfattar just nu ungefär 31 000 ungdomar. Många ungdomar har här fått den erfarenhet de saknade. Andra har fått en sluss in till den utbildning de saknade. Åter andra har fått de kamrater och det självförtroende som de saknade. Säkert finns det brister och fel även i 73 detta system, men förhoppningsvis kan vi återkomma till en diskussion om det fram i vår. Men som helhet är ungdomslagen ett bra system, och det är definitivt bättre än att ungdomarna går arbetslösa. I tilläggsbudget I, som vi nu diskuterar, föreslås vissa förändringar av ungdomslagen. Det skall ske på försök inom ramen för de s.k. frikommu En förändring gäller arbetstiden. I dag har vissa ungdomar rätt till heltid, t.ex. de som har en försörjningsbörda. I andra fall får kommunerna på egen bekostnad utöka arbetstiden. Nu föreslås att arbetsförmedlingsnämnderna skall kunna använda resurser för beredskapsarbeten och rekryteringsstöd till åtgärder som medverkar till en utökning av arbetstiden. Vidare föreslås att ungdomar som gått ut minst tvåårig gymnasielinje men som fyller 18 år senare under året också skall kunna placeras i ungdomslag. Utskottet tillstyrker dessa förslag och anser att det är helt naturligt att man prövar nya grepp inom arbetsmarknadspolitiken i anslutning till frikommunsförsöket. I vanlig ordning går då moderaterna i reservation 2 emot dessa förslag, tyvärr utan någon egentlig motivering. I vanlig ordning vill jag yrka avslag på den reservationen, dock med ett motiv, nämligen att utökad frihet inom dessa ramar aldrig kan vara till nackdel för de berörda ungdomarna. I reservation 3 från centern vill man gå längre när det gäller arbetstiden. Utskottet ställer sig dock av många skäl tveksamt till detta. För att förkorta min taletid vill jag inskränka mig till att säga att ett av de viktigaste skälen för att avstyrka motion 159, som ligger till grund för denna reservation, är att ett bifall till motionen skulle låsa en mycket stor del av arbetsförmedlingsnämndernas handlingsutrymme och resurser till den här åldersgruppen. Det är viktigt att komma ihåg att ungdomslagen, vilket också Sigge Godin var inne på, är ett komplement. Framför allt skall de leda till en ordentlig utbildning eller ett fast jobb. Utskottets förhoppning så här inför nyåret är att alla parter på arbetsmarknaden skall ta sitt ansvar, inte minst näringslivet, i kampen för fasta jobb åt ungdomarna, vilket är vårt mål. Man kan faktiskt anställa ungdomar även utan statligt stöd. Därför blir det också viktiga ungdomsfrågor hur vi fördelar våra vinster, att produktion och investeringar ökar och att exporten ökar — kort sagt att vi får en stark socialdemokratisk ekonomisk politik. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna 2 och 3 och önska ledamöterna en trevlig helg.

Herr talman! Mona Sahlin tyckte väl i princip som jag, och det var ju glädjande. Det var många vackra ord, och det är tjusigt värre när man återigen kan säga att alla har rätt till arbete. Det är lätt för oss politiker att stå här i kammaren och säga att alla har den rätten. Men vi måste också hjälpas åt för att ge dem den rätten. Vidare säger Mona Sahlin att ungdomslagen är ett komplement. Just det — de är ett komplement. Skulle vi då inte kunna enas om att de får vara ett komplement till alla de andra insatser som AMS gör. Till detta komplement bör vi sedan knyta ungdomsavtal, så att vi åter kan få ut en del av ungdomarna den vägen. Jag tycker att Mona Sahlin och jag borde kunna vara mycket överens om att det är en bra åtgärd. Men först den dag som vi har alla alternativen på bordet och är beredda att ställa upp bakom dem kan vi säga till ungdomarna att alla har rätt till arbete.
Herr talman! Jag tänker inte här diskutera ungdomsavtalen i detalj, eftersom det nu inte föreligger något förslag om dem. Men om Sigge Godin tycker att jag talar bra kan det möjligen bero på att den politik jag försöker försvara faktiskt är ganska bra. Jag sade inte i mitt anförande att alla har rätt till arbete — jag är mycket väl medveten om att så inte är fallet i dag. Vad vi talar om är hur vi tillsammans med arbetsmarknadens olika parter, med näringslivet, stat och kommuner skall kunna föra en sådan politik att alla kan få arbete. Jag har försökt peka på att ungdomslagen då utgör ett komplement. I betänkandet för vi också en diskussion om att man måste vara ganska restriktiv med var ungdomslagen hamnar, så att de inte används som ett medel att komma över billig arbetskraft, vare sig av det privata näringslivet eller av stat och kommun. Det är viktigt att man har det för ögonen när man talar om att utvidga ungdomslagen.
Herr talman! Det kan i och för sig vara riktigt att man skall vara restriktiv när det gäller att placera ungdomar i ungdomslag i det privata näringslivet. Men jag tycker inte att man skall vara rädd för att göra det, om de på det sättet får den erfarenhet som Mona Sahlin talade om. De måste ju få erfarenhet av arbetslivet, de måste få möjligheter att visa att de duger någonting till. Vi skall hålla kontroll över att de inte utnyttjas— O.K. men vi skall också se till att de får den här möjligheten, även med risk för att vi gör något misstag någon gång. Har man en glödande vilja har man också rätt att göra ett och annat misstag. Låt oss, Mona Sahlin, ändå fundera över möjligheterna att sy ihop socialdemokraternas åsikter på det här området med både folkpartiets och kanske andra partiers uppfattningar, så att vi tillsammans löser det här mycket svåra problemet, som berör en framtidsfråga för Sverige.
Herr talman! Jag hoppas precis som Sigge Godin att vi längre fram kan återkomma till en ordentlig diskussion om ungdomslagen. Men när det gäller den fråga vi nu har uppe till debatt är det så att möjligheten till ungdomslag inom det privata näringslivet i dag finns, men vi skall vara noga med att vara mycket restriktiva med det — med den vinstnivå vi i dag har i näringslivet kan många fasta jobb skapas ute i företagen. Det är inte bara via statliga resurser och medel som vi skall ge ungdomarna en chans att komma in på arbetsmarknaden, utan här måste alla ta sitt ansvar, och där finns det i dag brister.

Herr talman! Jag skall begagna tillfället att göra några små reflexioner som berör den situation som ligger bortanför den julhelg som strax bryter ut över mänsklighetens arma huvuden. Fallet Uddevalla är intressant på många sätt, bl.a. därför att det är ett exempel på hur regionalpolitik egentligen inte skall gå till. När en bygd eller en stor ort kan befaras få allvarliga problem bör det alltid i god tid finnas ett program.

Men något förutseende handlande utlöstes icke av denna egentligen mycket självklara medvetenhet. Vi kan nu också studera resultatet av ett sådant bristande förutseende. Genom denna kortsiktighet har statsmakterna nämligen hamnat i en beroendesituation. Det som de på sin tid inte var beredda att ge varven får de nu skänka ett storföretag i bilbranschen, så de har inte tjänat särskilt mycket på affären. Detta storföretag i bilbranschen kunde som bekant begagna sig av Uddevallas nödsituation. Det har kunnat tillgodoräkna sig stora fördelar från statsmakterna utan att egentligen ge något eget i utbyte, eftersom det ju får bidrag till investeringar som det mycket väl hade kunnat klara på egen hand. Företaget får dessutom tillfälle att påverka vägpolitiken i regionen, utanför den normala officiella handläggningsgången, genom att pressa till sig ett löfte om ett vägbygge. Enligt vår mening skall regionalpolitik inte genomföras med sådana metoder. Uddevallaregionen skall få de insatser som är nödvändiga. I nuvarande läge kan det inte vara någon diskussion om detta när det gäller pengarna och insatserna som sådana, men vi måste också dra vissa lärdomar av det inträffade. Vi kan konstatera att pengarna hade fått en effektivare användning, om det funnits i förväg uppgjorda planer och om man sluppit att böja sig för det stora bilföretagets intressen och betala ett överpris för dess välvilja. Att man fick göra det var ju en frukt av den situation som man hade råkat in i. Det finns också en annan lärdom -— principiellt egentligen viktigare — som man bör dra av situationer som denna: man får aldrig tillåta att en regions intressen spelas ut mot en annan. Jag säger detta av en mycket speciell anledning. Insatser i Sydsverige får inte ställas i motsättning till insatser i Norrland. Därför är det viktigt och värdefullt att utskottet nu har deklarerat, att Uddevallasatsningen inte skall rubba ramen för Norrland och skogslänen. Jag tror att detta var nödvändigt, för det hade varit ytterst olyckligt om man hade satt upp Norrlandsintresset mot Bohusintresset — en diskussion härom fördes faktiskt i vissa Norrlandskretsar i ett tidigare skede. Jag säger detta också därför att vi vet att vi kommer att få liknande situationer gång på gång framöver. Som alla vet vacklar nu det stora varvet i Malmö, och vi vet också att Göteborgsvarven kommer att få svårigheter framöver. Det finns allvarliga risker för att de kan komma i samma situation — Prot. 1985/86:55 som Kockums. Låt oss se till, om den tragedi som det skulle innebära att 18 december 1985 varvet i Malmö faller verkligen skulle utlösas, att det i ett sådant läge finnsen. ST Good on solidaritet från hela landsorten när det gäller krav på arbete åt de arbetslösa i Malmö. Principen måste vara den att Skåne skall ställa upp för Norrland, Malmö för Uddevalla och helst också Uddevalla för Malmö när den dagen kommer. Den gång vi börjar försöka vältra över nedläggningar och inskränkningar på varandra är vi ute i landsorten slagna. Solidariteten med den egna landsändan måste vidgas till en ömsesidig solidaritet mellan alla landsortsregioner. Bara så kan vi undvika att privatintressen kan utnyttja en situation och tillskansa sig fördelar på skattebetalarnas bekostnad. Bara så kan man i god tid avvärja regionala kriser. Bara så kan man undvika att en landsända glöms bort av det övriga landet.

Herr talman! Jag tror att många människor i Uddevallaregionen blir förvånade när de får höra talas om den inställning som här presenterats. Vi har i Uddevallaregionen den uppfattningen att det som där har förekommit är ett utmärkt exempel på hur regionalpolitik har bedrivits av en socialdemokratisk regering. De tankar på olika program osv. som Jörn Svensson framför här har egentligen enbart handlat om att man vill fortsätta att bygga fartyg på lager för att förhoppningsvis kunna komma i en annan situation framöver. Vidare är det naturligtvis inte så att Volvo kan styra vägpolitiken. Scandinavian Link har diskuterats här i kammaren vid åtskilliga tillfällen under detta år, men vad det handlar om är att bygga upp en ny näringsstruktur i Uddevallaregionen, och för det ändamålet behövs det kommunikationer. Under alla de år som jag har arbetat fackligt och politiskt i Bohuslän har vi slagits för att motorvägen skall dras upp till Stenungsund och Uddevalla. Som bekant är E 6 en av de svårast olycksdrabbade vägarna i vårt land och ett av skälen till en sådan utbyggnad är att man vill undvika olycksfall och dödsfall på den här sträckan. Om man funderar över en effektivare användning av pengarna, så skulle alternativet ha varit att pumpa in ytterligare pengar i Uddevallavarvet, pengar som hade hamnat i fickorna på de norska redare som i dag inte kan betala de båtar som byggts vid varvet. Det är den verklighet som vi upplevt. Under alla de år som Uddevallavarvet har varit drabbat och haft problem har människor i Uddevallaregionen varit oroliga. Denna oro har nu bytts till en försiktig optimism med tro på framtiden och på en ny näringsstruktur i regionen. Med utgångspunkt i den socialdemokratiskt förda politiken på det här området har man i dag beslutat om 37 investeringar, som ger 1 590 arbetstillfällen under förutsättning att Volvoprojektet sätts i sjön och att det får de olika stöd som alla andra företag får i ett stödområde. Man har i dag aktuella projekt — 22 till antalet — som skulle kunna ge omkring 470 jobb. Om planerna går i hamn kommer det med en socialdemokratiskt förd politik att leda till att man under loppet av några få år har fått en helt ny struktur i ” regionen och ersatt de arbetstillfällen som gått förlorade genom nedläggningen av varvet. Jag tycker att vi med tanke på den besvärliga situationen kan vara ganska nöjda med den politik som socialdemokraterna har fört i regeringsställning. Vid årets början fanns det omkring 2 200 varvsarbetare vid Uddevallavarvet. I dag finns det ungefär hälften så många. En del befinner sig i utbildning, en hel del har fått andra jobb. I Uddevallapaketet finns beslut fattade om möjligheter till utbildning. Vii Uddevallaregionen ser — i motsats till vad man kanske tror på andra håll — ganska ljust på framtiden, om vi får fortsätta den politik som man har slagit in på genom det s.k. Uddevallapaketet.

Herr talman! Det har ju varit mitt yrke att syssla med regionalpolitik på den statliga sidan. Vad jag försöker säga till Lennart Nilsson och andra, som bugar, tackar och tar emot utan att ha några kritiska tankar och utan att dra några lärdomar för framtiden, är att jag inte diskuterar situationen i Uddevalla; den är som den är. O.K. — det var kanske det bästa man kunde göra, när man inte hade någon tid på sig. Men man skall också komma ihåg vilket läge man faktiskt är i. Gång på gång kommer man, när det är kriser på olika orter, i det läget att man från det allmännas sida måste förhandla med stora företag, som då befinner sig i en överlägsenhetsposition och kan pressa till sig fördelar som de annars inte skulle ha kunnat pressa till sig. Det må väl var och en som har litet erfarenhet av den typen av situationer eller erfarenhet av fackliga förhandlingssituationer veta, att man skall akta sig för att förhandla under utpressning. Gör man det får man ett sämre resultat. Man får betala mer och får mindre. Man blir kanske tvungen att ge saker och ting i utbyte som man annars inte skulle ge. Det är i det avseendet jag menar att man skall dra lärdom för framtiden av Uddevallasituationen och ha en större framförhållning. Det hade man kunnat ha i Uddevalla. Jag menar inte att man i det sena skedet av varvsindustrins utveckling hade kunnat vinna särskilt mycket genom att pumpa in en massa pengar där. Det borde man i så fall ha gjort för många år sedan, långt tidigare. Om man däremot hade haft tid att utveckla andra typer av alternativ, hade man inte hamnat i denna beroendesituation gentemot Volvo. Man kan bedriva politik med litet olika infallsvinklar, litet olika perspektiv. Man kan ha en helhetssyn, där man drar lärdomar från det ena fallet och tillämpar dem på det andra. Man kan också ha den ambitionen med sitt riksdagsmannaskap att man inte skall syssla med någonting annat än den egna regionen; när den får vad den vill skall man vara nöjd och buga och sedan vara tyst. Jag har talat för Uddevalla, trots att jag inte representerar den valkretsen. Jag har många gånger talat för Norrlands och skogslänens intressen, trots att jag inte är vald där uppe eller representerar de intressena. Men det blir roligt att se hur många som kommer att tala för Malmö, när den tiden kommer, som inte själva är valda i den valkretsen. Vad jag menar är att man måste ha en helhetssyn, och man måste dra lärdomar. Landsorten måste hållas samman. Varje landsändas riksdagsledamöter kan inte inskränka sig till en sådan här typ av lokalpatriotisk opportunism som vi ser alltför ofta här i kammaren eftersom den är politiskt profitabel. Man måste tänka längre. Man skall inte försätta samhället och de arbetslösa i den situationen att man måste vidta åtgärder som innebär att man får betala ett högt pris för att få ett resultat och att stora företag med fördel kan begagna sig av situationen. Det är inte bra, så skall man icke handskas med allmänna medel.
Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att man har en helhetssyn på politiken. Men, Jörn Svensson, jag utgår från att detta betänkande handlar om Uddevallaregionen. Det var med utgångspunkt i detta betänkande jag höll mitt anförande om dessa problem. Jag tror att man kan dra lärdomar av mycket av det som har hänt i Uddevalla. Dessa lärdomar kan behövas, inte minst med tanke på det som kanske kommer att ske i Malmö. Då har man ett bra utgångsläge för att kunna föra en bra politik även i Malmö, och man kan arbeta fram motsvarande insatser i Malmöregionen som man har gjort i Uddevallaregionen. Naturligtvis har det inte handlat om att regeringen har varit pressad av Volvo. Jag tycker att det är viktigt att en regering, oavsett vilken, skall kunna diskutera med företag som finns i Sverige och som är villiga att göra satsningar för att skapa arbetstillfällen som tryggar människornas framtid i Uddevallaregionen. Det var detta det handlade om. Sedan kan vi naturligtvis tala om Malmö, Norrland, Värmland och skogslänen i andra sammanhang. Men detta betänkande handlar bl.a. om Uddevallaregionen.

Herr talman! När jag tar upp dessa litet vidare perspektiv — de som ligger bortom julhelgen — vill jag understryka att det inte är för att polemisera mot det som man nu tvingades göra — under ogynnsamma villkor — i Uddevallaregionen. Det är ingen polemik mot denna del av betänkandet. Det är en erinran, Lennart Nilsson, om att det kommer andra betänkanden som rör andra orter. Vi kanske redan nu borde fundera över vilka program man har för de krisregioner som kan bli aktuella framöver. Det gör vi inte, utan gång på gång kommer vi i sådana här lägen där vi får improvisera åtgärder. Låt oss vidare åtminstone inte hyckla på den här punkten, Lennart Nilsson, utan vara sannfärdiga: Visst har Volvo kunnat pressa till sig fördelar som man annars inte skulle fått. Dessa fördelar har Volvo fått på grund av att statsmakterna befann sig i ett pressat tidsläge och på grund av att de inte hade någon framförhållning. Jag tycker att både Lennart Nilsson och jag, som representanter för två arbetarpartier, rimligtvis borde kunna ta till oss den erfarenheten att vi inte skall göra på det sättet i fortsättningen utan vi skall ha en bättre framförhållning. Då får vi en bättre politik.
Herr talman! Jag delar Jörn Svenssons uppfattning att man skall lära av erfarenheter för att klara framtiden. Därför tycker jag att vi under julhelgen kan fundera litet över framtiden.